Herr talman! Jag skall fatta mig kort och vill i huvudsak hänvisa till motiveringarna i den motion som jag tillsammans med några partikamrater har väckt med anledning av propositionen 1978/79:15. Riksdagens beslut om den nya högskolan häromåret innefattade också ett beslut om enhetligt huvudmannaskap för högskoleområdet. Uppenbarligen anser de borgerliga partierna att det endast skall gälla för primäroch landstingskommunala utbildningar, inte för de privata som fortfarande finns kvar. Vänsterpartiet kommunisterna har alltid hävdat att all högskoleutbildning bör vara i samhällets regi. Det gäller självfallet också Handelshögskolan i Stockholm, under årtionden en utbildningsanstalt för administratörer åt storkapitalet, vars ideologi genomsyrat och genomsyrar hela högskolan. Det är i dag den enda ekonomutbildning som ligger utanför det statliga högskoleväsendet. De övriga har sedan länge inordnats, och det finns ingen som helst anledning att så inte skulle ske också med Handelshögskolan i Stockholm. Jag vill därför yrka bifall till motionen 1978/79:28.
Herr talman! Socialdemokraterna i utbildningsutskottet har anmält reservation mot den borgerliga majoritetens förslag i mom. 3 i utskottets betänkande nr 13. Förslaget innebär att riksdagen skall bemyndiga regeringen att ikläda staten de ekonomiska förpliktelser som följer av ett den 5 september 1978 träffat avtal om Handelshögskolan i Stockholm. Vi reserverar oss främst därför att propositionen inte redovisat några överväganden om Handelshögskolans framtida ställning i relation till den statliga högskoleorganisationen. Vi erinrar om att propositionen 1975:9 om reformering av högskoleutbild Nr 43 ningen framhöll att frågan om det framtida förhållandet mellan staten och Handelshögskolan fick prövas då avtalet löpte ut. Detta sades i propositionen i samband med en redovisning av att TCO i sitt remissyttrande över U 68 hade förordat att förhandlingar skulle tas upp med huvudmannen för Handelshögskolan om ett förstatligande av skolan. Uttalandet i propositionen 1975:9 korrigerades inte i den borgerliga trepartiregeringens proposition 1976/77:59 om utbildning och forskning inom högskolan. Den propositionen var dagtecknad den 10 februari 1977. Vi ansåg oss från socialdemokratiskt håll kunna utgå från att uttalandet från 1975 stod fast, alltså att en prövning av förhållandet mellan staten och Handelshögskolan skulle göras i samband med att avtalsperioden löpte ut. Vi visste också att arbetet med propositionen 1976/77:59 hade fått bedrivas under stark tidspress. Det kunde därför vara förståeligt om man inte hann med Handelshögskoleproblematiken i den propositionen. Det fanns emellertid en möjlighet för den borgerliga trepartiregeringen att senare under våren, före den 30 juni 1977, då avtalet skulle sägas upp, ta upp en diskussion om Handelshögskolans ställning. Men så skedde inte. Några överväganden om Handelshögskolans framtida ställning har således inte meddelats riksdagen. Mot bakgrund av för det första uttalandet i 1975 års proposition, för det andra de uteblivna övervägandena i den nu föreliggande propositionen och för det tredje att utredningen om huvudmannaskapsfrågorna, som f. ö. tycks ha anmärkningsvärt svårt för att ens utlysa ett första sammanträde, bara skall syssla med kommunala och statliga utbildningar, så anser vi att en utredning bör tillsättas om Handelshögskolans framtida ställning. I det läget anser vi det inte motiverat att i det nya avtal som måste komma till stånd, eftersom det gamla går ut den 30 juni 1979, ikläda staten ökade ekonomiska förpliktelser. Vi anser det då inte heller nödvändigt med en så lång avtalsperiod som regeringen nu föreslagit, nämligen 15 år. Den utredning vi begär borde kunna klara av sin uppgift på så kort tid att avtalsperioden kan sättas till fem år den här gången. Sedan vill jag göra ytterligare ett par kommentarer till något som kanske egentligen inte direkt skall beslutas av riksdagen men som ändå tas upp i propositionen, nämligen Handelshögskolans utbildning, som ju beröms i propositionen och i andra sammanhang från en del håll. Jag noterar att representanter för skolan vid förhandlingar om statsbidrag har redogjort för, som de säger, en översyn i syfte att på skilda områden förstärka utbildningen inom den offentliga sektorn. Jag har egentligen bara två kommentarer till detta. Den första är att huvudmannen tydligen själv bedömer att utbildningen i fråga om den offentliga sektorn inte är tillräcklig. Den andra kommentaren är att det borde skolans huvudman ha tänkt på litet tidigare, då man verkar i ett land där ändå den offentliga sektorn har växt avsevärt sedan 1909, då Handelshögskolan kom till. Men det kanske är på det sättet att det fortfarande känns förpliktande att beakta 1 § i grundstadgarna från 1909. Där står det: 173 ”Handelshögskolan i Stockholm har till ändamål att genom vetenskaplig undervisning och forskning befrämja affärsverksamhetens höjande inom landet.” Sett i dagens ljus är ju detta en ganska begränsad ändamålsparagraf, och det är därför förvånande att den skall vara kvar i det nya avtalet. Det borde kanske också de ha tänkt på som från samhällets sida förhandlar med huvudmannen i det här sammanhanget. Herr talman! Jag skall nöja mig med detta och ber att få yrka bifall till den reservation som är fogad till utbildningsutskottets betänkande nr 13.

Herr talman! Det nu gällande avtalet som reglerar finansieringen av verksamheten vid Handelshögskolan i Stockholm innebär i korthet följande. 275 studerande skall tas in i grundutbildningen vid Handelshögskolan. Inga elevavgifter skall utgå. Det statliga bidraget utgår årligen fram till den 30 juni 1979 med 39 96 av kostnaderna — inkl. lönekostnadspålägg — vid en i avtalet angiven personalstat. Vidare bidrar Stockholms kommun med ett årligt belopp av 260 000 kr. under vissa förutsättningar. Kommunen upplåter dessutom kostnadsfritt tomt för Handelshögskolans byggnad. Handelshögskoleföreningen tillskjuter återstående medel för verksamheten. Vid de förhandlingar som förts sedan avtalet sagts upp har företrädare för staten, Handelshögskoleföreningen i Stockholm och Handelshögskolan träffat avtal om Handelshögskolan. Förutsättningen är att regeringen godkänner avtalet sedan riksdagen fattat erforderligt beslut. Det nya avtalet innebär en del förändringar. Bl. a. ökas antalet ledamöter i högskolans direktion från 8 till högst 12 genom att de anställda och de studerande får möjlighet att utse ledamöter. Avtalstiden blir 15 år, med förlängning om uppsägning inte sker. Statsbidraget ökar med ca 2 milj.kr. per år i nuvarande penningvärde, av vilket belopp ungefär hälften har beräknats för högskolans riksomfattande biblioteksverksamhet. Bakgrunden till förslaget i propositionen är att högskolan väl har hävdat sin ställning bland universitet och övriga högskolor i fråga om kvalitet i utbildning och forskning. Det konstateras dessutom i propositionen att utbildningen har reformerats och moderniserats ”för att motsvara de krav som näringslivet och samhället i övrigt ställer på en ekonom”. F. n. pågår en översyn inom högskolan — Lars Gustafsson har varit inne på detta — som syftar till att förstärka utbildningen i fråga om den offentliga sektorn. Det statliga bidraget täcker närmare 40 96 av kostnaderna för verksamheten vid högskolan. Det understiger kostnaderna för motsvarande antal examinerade med ekonomisk grundutbildning vid de statliga högskoleenheterna. Med hänsyn till detta blir föredragandens slutsats i propositionen att den träffade uppgörelsen från ekonomisk synpunkt är tillfredsställande för staten. Utbildningsutskottets majoritet anser att man i avtalet uppnått en godtagbar lösning av frågan om Handelshögskolans fortsatta statliga bidrag. Utskottet tillstyrker därför att regeringen får det i propositionen begärda bemyndigandet. Två motioner har väckts med anledning av propositionen, och de har redan — Nr 43 kommenterats från socialdemokratiskt och kommunistiskt håll. I båda hemställs att riksdagen skall avslå förslaget. I den socialdemokratiska motionen 1978/79:27 föreslås att en utredning skall tillsättas om Handelshögskolans framtida ställning och att oförändrade avtalsvillkor skall gälla un ä Statsbidrag till t.o.m. den 30 juni 1984. I den motionen är man kritisk mot sammansätt Handelshögskolan ningen av Handelshögskolans direktion. Om detta kan man säga — jag var — ; Stockholm nyss inne på detta — att det allmänna har ett betydande inflytande i direktionen enligt avtalsförslaget genom att regeringen utser dels ordförande, dels ytterligare en ledamot. Det nya i avtalet innebär att representanter för de anställda och de studerande liksom vid de statliga högskoleenheterna — skall ha rätt att utse ledamöter. I den socialdemokratiska motionen tas också den föreslagna indexregleringen upp till en kritisk granskning. Nu bör man komma ihåg, att vi även nu har ett indexreglerat statsbidrag. Det tillkom under den socialdemokratiska regeringen genom ändring år 1974. Det innebär att statsbidrag utgår med 39 96 av kostnaderna vid en i avtalet angiven fiktiv personalstat med statliga löner. Det nuvarande indexet har givit upphov till vissa tolkningsproblem. Det är därför det har skett en ändring i det nya avtalet i detta hänseende. Ändringen kan snarast sägas vara av teknisk natur. Utbildningsutskottet har alltså inte funnit att de invändningar som reses i den socialdemokratiska motionen är av den karaktären, att riksdagen skall avslå propositionen. Utskottet föreslår att motionen 1978/79:27 skall avslås. Vpk-motionen 1978/79:28 utmynnar i ett förslag om att nu gällande avtal mellan staten, Handelshögskoleföreningen i Stockholm och Handelshögskolan i Stockholm bör sägas upp snarast och inget nytt avtal ingås. Som framgår av utskottsbetänkandet slår vpk-motionen här in en öppen dörr. Det nu gällande avtalet har redan sagts upp av en av de avtalsslutande parterna och upphör därför att gälla med utgången av juni månad 1979. Självfallet kan riksdagen inte besluta i enlighet med ett sådant förslag. Vidare vill man i vpkmotionen, att Handelshögskolan i Stockholm skall inordnas i det statliga utbildningsväsendet och att innehållet i utbildningen skall ändras så, att skolan i sin undervisning företräder lönearbetarnas intressen. Genom de förändringar i avtalet som nu görs ansluter utbildningen vid Handelshögskolan till grundidéerna bakom högskolereformen. Det är inte heller, som man får ett intryck av i vpk-motionen och av Eva Hjelmströms anförande nyss, några privatkapitalismens lakejer man utbildar på Handelshögskolan. Det är viktigt att det råder likartade yttre förutsättningar för att utbildningar skall kunna genomföras på lika villkor. Utbildningen vid Handelshögskolan kan granskas utifrån detta. Det bedrivs en värdefull utbildning vid Handelshögskolan i Stockholm. Genom de förändringar som nu görs i avtalet demokratiseras direktionen vid Handelshögskolan. Såväl studerande som anställda bereds plats. Av avgörande betydelse för rekryteringen av studerande är reglerna för behörighet. Det är viktigt att understryka, att likartade regler som för 175 högskolan i övrigt gäller för Handelshögskolan. Antagningen är f. ö. tekniskt samordnad genom UHÄ:s centrala antagningsenhet. Ett samhälle är betjänt av väl utbildade ekonomer. Denna utbildning sker i dag genom universitetens och högskolornas ekonomutbildningar och den sker genom utbildningen på Handelshögskolan i Stockholm. Det är inte nödvändigt att alla ekonomer har precis samma utbildning. I dag kan man välja en ekonomisk utbildning med inriktning åt det konsumentekonomiska hållet, och man kan, om man så vill, välja en utbildning med internationell inriktning. Utbildningen vid Handelshögskolan i Stockholm har sin egenart.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
Herr talman! Jörgen Ullenhag uppehöll sig länge vid att man har säkerställt ett inflytande vid Handelshögskolan i Stockholm. Det bästa sättet att säkerställa ett inflytande är självfallet att Handelshögskolan inordnas under det statliga utbildningsväsendet precis som skett med de tidigare privata högskolorna i landet. Sedan sade Jörgen Ullenhag att vpk med sin motion slår in en öppen dörr vad gäller avtalet. Desto bättre, för då kan man ju få den här förändringen än snabbare. Jörgen Ullenhag tog också upp den kritik som vi riktat mot den utbildning som sker vid Handelshögskolan i Stockholm och som också Lars Gustafsson var inne på i och med att han citerade § 1 i de stadgar man där har, nämligen den att handelshögskolan är en plantskola för storföretagens proselyter. F. n. pågår en översyn som skulle innefatta att man i litet större utsträckning ägnar sig åt den offentliga sektorn, men också där gäller att bästa sättet att få ett inflytande och en förändring till stånd är att skolan övergår från att vara en privat högskola till att bli en samhällshögskola. Man kan ju titta på den sociala rekryteringen till högskolan för att se vilka som söker sig dit. Kärnfrågan här är vilken principiell uppfattning man har om högskoleutbildningen. Där var man väl tidigare överens om att all högskoleutbildning i princip borde vara i samhällets regi.
Herr talman! Först bara ett par ord om huvudmannaskapet. I propositionen från år 1975 sades att det var önskvärt att man syftade mot ett samlat huvudmannaskap för högskoleutbildningen och att man skulle ha en sammanhållen organisation. Där blev det emellertid så att den utredning som skulle syssla med huvudmannaskapsfrågorna bara skall syssla med de primärkommunala, landstingskommunala och statliga högskoleutbildningarna och deras relationer och inte med den kvarvarande privata högskoleutbildningen. Därför menar vi att det är önskvärt att någon annan tar hand om denna uppgift, såvitt man inte kan låta den tillsatta huvudmannaskapsut Nr 43 redningen ta sig an denna uppgift. Men som jag sade verkar det vara trögt att få i gång denna utredning, varför det kanske inte är värt att man ger den ytterligare arbetsuppgifter. Igångkörningsperioden kan då komma att bli ännu längre än den tycks bli nu. Inom parentes sagt kunde det vara intressant att vid något tillfälle få en redovisning för varför utredningar som regeringen tillsätter inte sätter i gång inom rimlig tid. Men det är ju en annan affär. Vi menar att det är viktigt att även den här aspekten när det gäller privata högskolor tas upp till genomlysning. När det sedan gäller direktionens sammansättning, dvs. den som svarar mot högskolestyrelserna, är det riktigt att man ökar den från 8 till 12 ledamöter och att det blir ökad representation från de anställda. Om man nu talar om demokratisering och om att det är viktigt att vissa regelsystem görs någorlunda likartade, borde man vid dessa förhandlingar ha gått ett steg till. Relationen mellan allmänna och icke allmänna företrädare i den här styrelsen borde vara lika med den i de andra högskolestyrelserna. I detta fall skulle det ha blivit åtta resp. fyra, dvs. fyra allmänna och åtta icke allmänna. Nu är det tre allmänna och nio icke allmänna. Man borde ha kunnat ta steget fullt ut på en gång. Några ord om indexregleringen. Det är riktigt att det finns indexregleringsmoment av en viss omfattning redan i det nuvarande avtalet, men indexregleringen föreslås nu också omfatta datortid och vissa arvoden. Man utökar alltså omfånget för indexregleringen i och med avtalet. Från vår utgångspunkt sett tycker vi inte att det finns någon anledning att göra detta, när vi vill ha en utredning om Handelshögskolans ställning. Sedan kommenterade Jörgen Ullenhag ytterligare utbildningen i högskolan. Han strök under att det fanns kvalitet i denna utbildning och i forskningen och att man håller på med att reformera och modernisera. Jag vill stryka under att det är en ganska senkommen modernisering och reformering, i varje fall när man talar om den offentliga sektorn. Man kan fortfarande fråga sig varför den i så fall har dröjt så länge. Den lär inte vara färdig ännu, utan den pågår fortfarande. På den punkten borde man ha kunnat åstadkomma mycket mera. När man ändå gör sådana här saker kvarstår min fråga om varför samhällets representanter inte ser till att man får en annan ändamålsparagraf som ju är ingången till allt detta. Paragrafen om att man skall befrämja affärsverksamhetens höjande inom landet står kvar, och det tycker jag är en tämligen begränsad ändamålsparagraf i våra dagar. Det är möjligt att den var vettig 1909, men nu är det faktiskt snart 1979.
Herr talman! Får jag först vända mig till Lars Gustafsson. Han tar upp vad som sades i 1975 års proposition om reformering av högskoleutbildningen. Det är viktigt att man då kommer ihåg att det enda som sägs i den propositionen, närmare bestämt på s. 506, är att frågan om det framtida förhållandet mellan staten och Handelshögskolan får prövas i samband med kommande förhandlingar. Något ställningstagande för eller emot ett förstat 177 ligande togs alltså inte i den propositionen. Nu har regeringen prövat frågan och kommit fram till resultatet att den nuvarande ordningen med vissa betydelsefulla ändringar bör bestå. Den andra fråga som Lars Gustafsson tar upp gäller indexregleringen, och jag upprepar vad jag tidigare sade att den föreslagna ökningen uppgår till 2 milj.kr. i nuvarande penningvärde och att hälften av den ökningen går till högskolans biblioteksverksamhet. Denna verksamhet har såväl studerande som forskare och myndigheter utanför Handelshögskolan stor glädje av. Självfallet beror Eva Hjelmströms mycket starka aversion mot Handelshögskolan i Stockholm på att hon grundar sig på den kommunistiska ideologin. Några rader i vpk-motionen belyser detta: ”Det privata kapitalet utbildar sina administratörer och beväpnar dem med sin ideologi. Därigenom vill man vinna medlöpare som skall tillgodose kapitalägarnas klassintressen på bekostnad av lönearbetarnas.” Man talar också i vpk-motionen om att de studerande som utbildas vid Handelshögskolan kommer att ha som huvuduppgift att beröva lönearbetarna frukten av deras arbete. Jag bestrider den karakteristiken. Det förhåller sig inte på det sättet. Studerar man utbildningen vid Handelshögskolan finner man att den strävar efter allsidighet och att den håller en god kvalitet. Vill man ha ett blandekonomiskt system är det viktigt att det utbildas bra administratörer för såväl privat, offentlig som annan tjänst. Goda administratörer i privata företag medverkar till att göra dessa företag starka, och det skapar sysselsättning för många människor.
Herr talman! Jörgen Ullenhag säger nu att regeringen har prövat förhållandet mellan staten och Handelshögskolan, och det är möjligt. Men det finns inte särskilt stora spår av det i propositionen, även om det är riktigt att man 1975 sade att frågan skulle prövas. Man skall emellertid observera, som jag sade förut, att den passus som Jörgen Ullenhag citerar ur propositionen från 1975 står i anslutning till ett referat av vad TCO föreslagit i sitt remissyttrande, nämligen att förhandlingar om förstatligande skall tas upp. Det måste alltså ha varit frågan om ett förstatligande, och problematiken omkring detta, som då skulle prövas. Det är riktigt att det inte innebär ett beslut eller syftar i någon speciell riktning när man säger att en fråga skall prövas. Men därför menar vi att den nu borde ha prövats. Och har nu regeringen verkligen prövat frågan borde det på något sätt framgå av propositionen, så att man får veta vilka överväganden som har gjorts. I redovisningen av en prövning måste rimligen ingå mer än att man bara kortfattat meddelar resultatet av prövningen. Där borde också övervägandena ingå, så att man kan se vilka föroch nackdelar som har vägts mot varandra innan regeringen har kommit fram till det resultat den nu uppenbarligen har gjort. Det finns alltså väldigt litet av det i denna proposition. Med risk för att bli tjatig måste jag säga, att om man verkligen har gjort en prövning av föroch nackdelar borde man med huvudmannen ha tagit upp ändamålsparagrafen. Den har Jörgen Ullenhag inte kommenterat på något Nr 43 sätt. Jag vidhåller att det är en ytterligt begränsad ändamålsparagraf, och den Onsdagen den borde kunna reformeras efter 70 år.
Herr talman! Självfallet genomsyras vår motion av vår ideologi — konstigt vore det väl annars — precis som jag förutsätter att utskottsbetänkandet präglas av den borgerliga ideologin om stöd till storföretagen. Jag drar inte alla som utexamineras vid Handelshögskolan i Stockholm över en kam, men följer man Handelshögskolans historia finner man att det är ett faktum att Handelshögskolan har startats av storfinansen, att den utbildning som har skett där i huvudsak inneburit att man på allt sätt skall främja det privata näringslivet till nackdel för lönarbetarna i landet. Poängen med mitt anförande tidigare var att vi vill få till stånd en förändring av utbildningen vid Handelshögskolan. Vi vill få till stånd en demokratisering, och en sådan är bara möjlig om man får högskolan i samhällets regi.
Herr talman! Till Lars Gustafsson vill jag säga att vi tydligen är överens om att det inte finns någon beställning på ett förstatligande i propositionen om högskolan från 1975. Att det har skett en prövning tycker jag framgår av den proposition utskottet har behandlat. Man redovisar där den värdering man gör av Handelshögskolans nuvarande verksamhet och föreslår vissa förändringar för att denna verksamhet skall bli ännu bättre i framtiden. Låt mig till sist, herr talman, säga ytterligare ett par ord om utbildningen vid Handelshögskolan. Går man igenom kursplanerna och jämför dem med situationen för ett antal år sedan, kan man klart konstatera att det har skett mycket viktiga förändringar. Alternativa ekonomiska system, arbetsrätt, medinflytande och ekonomisk-historisk analys finns med i utbildningen. Till och med Kinas ekonomi finns med som en alternativkurs i tredje årskursen. Om Eva Hjelmström tycker det är bra vet jag inte, men så förhåller det sig i alla fall. Aktuella forskningsprojekt rör bl.a. boendedemokrati, medbestämmande, organisationsutveckling och hushållet som produktionsorganisation. Nu genomför man alltså en översyn för att få in ytterligare bitar från den offentliga sektorn. Jag vet också att man har lärare som är inriktade inom företagsekonomin mot det konsumentekonomiska hållet. Jag påstår alltså inte att allt är välbeställt på Handelshögskolan, men jag påstår att det har hänt väldigt mycket i positiv riktning och att man är medveten om att det behövs ytterligare förändringar.
Herr talman! Det är ju inte bara fråga om vilka kurser som finns, utan det är också fråga om hur man lär sig använda de kunskaper man får. Det måste väl ändå Jörgen Ullenhag själv erkänna.

Herr talman! Översvämningarna i Emån är bekanta över hela landet. Ända sedan Gustav Vasas tid har de varit ett stort bekymmer. Det förekommer översvämningar över mycket stora arealer, och det har i olika sammanhang gjorts upprepade försök att komma till rätta med problemet. För ett tiotal år sedan bildades på frivillighetens grund ett s.k. vattendragsförbund. I detta vattendragsförbund finns det representanter för jordbruket, industrin, kommunerna och länsstyrelserna i såväl Kalmar län som Jönköpings län. Jag har själv haft förmånen att vara ledamot av detta vattendragsförbunds styrelse, och som strandägare känner jag till förhållandena mycket väl. Under en 15-årsperiod har det skett ca tio översvämningar av varierande storlek. Därför har jag, herr talman, tagit till orda trots att ett enhälligt utskott tillstyrkt propositionen. Jag vill nämligen gärna säga att vi i den bygd som berörs av problemen är tacksamma mot den dåvarande jordbruksministern Svante Lundkvist, som en gång efter en uppvaktning lovade att göra en utredning om de här frågorna, och mot Anders Dahlgren som står för propositionen. Vi är även tacksamma mot jordbruksutskottet som enhälligt har tillstyrkt denna proposition. I den motion som jag har väckt skriver jag också att det är mycket tacknämligt att vi nu har kommit så långt att det läggs fram ett förslag och att staten effektivt stöder tillkomsten av de anordningar som behövs för att i görligaste mån få slut på översvämningarna. På en punkt har jag dock anledning att göra ett tillägg för att det inte skall råda något missförstånd mellan mig som motionär och jordbruksutskottet. Jag har i min motion understrukit att dessa åtgärder bör företas i två etapper. Den ena åtgärden gäller upprensning av ån i praktiskt taget hela dess lopp, i varje fall i den del av loppet som är berörd av översvämningar. Jag kan i det sammanhanget säga att jag ansluter mig till utskottets ställningstagande med anledning av en annan motion, nämligen att man om möjligt skall fortsätta nedströms om Fliseryd. Den första etappen gäller alltså årensning. Den andra etappen avser arrangemang med invallningar, vilka förutsätter pumpstationer och liknande anordningar som medför årliga kostnader för markägarna. Jag har observerat att bland remissinstanserna både länsstyrelsen och LRF haft den uppfattningen att den första etappen av åtgärderna, årensningen, som blivit nödvändig på grund av bristande rening i åns övre lopp, helt skall bestridas av samhälleliga medel. Just denna tanke har jag framfört i min motion men inte fått gehör för den. Eftersom jag inser det meningslösa i att framställa ett säryrkande mot ett enhälligt utskottsförslag vill jag bara framföra den förhoppningen att de åtgärder som utskottet föreslagit och som riksdagen troligen kommer att anta skall visa sig ha positiva effekter.
Herr talman! Emåns översvämningar i Kalmar län är sedan många år ett stort problem. Propositionen och betänkandet om statligt stöd till åtgärder mot översvämningar i Emån bygger på den senaste Emåutredningen. Låt mig i dag endast erinra om att den inte är den första i ämnet. För egen del minns - jag i varje fall två föregående sådana utredningar, en från 1930-talet med dåvarande landssekreteraren i Blekinge län Josef Fröberg som ordförande och en på 1960-talet under ledning av tidigare ordföranden i riksdagens tredje lagutskott professor Hugo Osvald. Även andra områden av Kalmar län har haft översvämningar, men Emådalen har alltid varit i särklass hårdast drabbad. Detta har naturligtvis föranlett olika framstötar från länet, inte minst från länsstyrelsen. För min del riktade jag redan på 1960-talet i dåvarande första kammaren en enkel fråga i ämnet till dåvarande jordbruksministern.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

Herr talman! När vi studerade den proposition som behandlar frågan om översvämningarna i Emån kunde vi på socialdemokratiskt håll konstatera att åtgärder beträffande nedre delen av ån inte var medtagna i förslagen. Den dåvarande jordbruksministern var inte beredd att ta ställning till den frågan. I remissyttranden avgivna av bl.a. Mönsterås kommun, inom vilken Fliseryd är beläget, och även av länsstyrelsen i Kalmar hade man emellertid framfört farhågor inför vad som skulle hända, om rensningar företas i den övre delen av ån utan att sådana genomförs i dess nedre del. Följden skulle kunna bli översvämningar i Fliserydsområdet. Vid de kontakter som vi hade med ortsbefolkningen fick jag av en kommunalman det beskedet, att man om ingenting görs i Fliseryd i samband med att arbeten sätts i gång i åns övre lopp, kommer att dränka dem som bor i Fliseryd. Vi använde inte sådana ordvändningar i den motion som vi väckt, men det var i stort sett bakgrunden till att den kom till. Vi kan nu med glädje konstatera att omfattningen av de åtgärder som föreslås i propositionen har breddats i utskottets förslag.

Översvämningarna kommer både till sin omfattning och tidsmässigt att bli mindre besvärande än tidigare.

Herr talman! Det är naturligtvis glädjande att på utskottets vägnar få ta emot de vänliga omdömen som här uttalats i kommentarerna till behandlingen av propositionen. Jag vill för utskottets del uttrycka förhoppningen att propositionen också skall leda till de effektiva åtgärder som både befolkningen i området och övriga intressenter har anledning att förvänta sig. Dessutom skulle jag vilja säga att vi, liksom motionärerna, var litet fundersamma över att man i förslaget inte hade tagit med problematiken om hela flödet, och då kanske speciellt nedströms Fliseryd. Därför har vi också beslutat att göra ett tillkännagivande och uttrycka förhoppningen att dessa problem skall kunna lösas i sammanhanget och beaktas i planeringsarbetet. Jag skulle sedan bara, med anledning av vad Ivan Svanström sade, vilja uttrycka förhoppningen att de förväntningar som han har uttalat här inte heller skall vara — som han uttryckte det — helt meningslösa. Ivan Svanström har uttryckt farhågor för att upprensningen, som bör ske mycket snart, i ett ingångsskede skulle kunna medföra risk för en fördröjning genom de bestämmelser som finns för vattenförbund.

Det är med ytterligare en förhoppning om att det skall fungera så som jag, herr talman, ber att få tillstyrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag ber att få notera att jordbruksutskottets ordförande har den uppfattningen att man med hjälp av den relativt oprövade lagen om vattenförbund skall kunna få till stånd en snabbare igångsättning av markavvattningsåtgärder än med en prövning enligt vattenlagen. Det är också min förhoppning.

Om vi får det här arbetet utfört som ett välbehövligt och angeläget beredskapsarbete, skulle vi inte behöva invänta en trots allt ganska omfattande process, som tar sikte på att dela den relativt lilla kostnad som faller på intressenterna. Det är det sistnämnda, herr talman, som jag gärna vill understryka, eftersom jordbruksministern på s. 6 i propositionen säger: ”Jag delar utredningens uppfattning att årensningarna bör genomföras i ett sammanhang för hela åsträckan och före övriga åtgärder. Som villkor för statsbidrag bör föreskrivas att åtgärderna skall vara påbörjade före utgången av år 1988.” Han vill också ”peka på möjligheterna att, när förutsättningar härför föreligger, utföra de aktuella arbetena som beredskapsarbeten”. Jag hoppas att det skall bli möjligt att göra det.

Herr talman! Märta Fredrikson har frågat om jag anser det möjligt att organisera en allmän undersökning av ögontrycket på alla över 40 år för att på tidigt stadium upptäcka symtom på grön starr och om jag avser att ta initiativ härtill. Glaucom eller grön starr är en ögonsjukdom som kan ha olika orsaker och som kan drabba skilda åldersgrupper. Den dominerande formen av glaucom påträffas främst hos personer äldre än 40 år. Det är givetvis angeläget att sjukdomen upptäcks så tidigt som möjligt. Frågan om generell ögonkontroll har därför diskuterats i olika sammanhang. Tryckmätning har länge varit en vanlig metod för att upptäcka glaucom. Senare studier har emellertid visat att metoden är osäker. Detta beror framför allt på att stora individuella tryckvariationer förekommer och att trycket kan variera mellan olika tidpunkter. Med enbart tryckkontroll kan således patienter med glaucom förbigås på grund av tillfälligt lågt tryck, medan patienter med högt tryck inte alltid har sjukdomen. Därtill kommer att många glaucom utvecklas akut. Dessa kan helt naturligt sällan upptäckas vid hälsokontroller. För att glaucom skall kunna säkerställas bör som regel tryckmätningen kompletteras med annan undersökning, t.ex. synfältsundersökning eller bedömning av synnervshuvudet . Dessa undersökningsmetoder kräver ingående oftalmologiska kunskaper, dvs. kunskaper om ögat och dess sjukdomar. Allmänläkare har i regel mycket begränsad utbildning inom området. Den grundläggande läkarutbildningen omfattar endast 3-4 veckors heltidsstudier inom verksamhetsområdet. Efter avlagd läkarexamen finns viss möjlighet till kompletterande utbildning i form av kurser som anordnas av nämnden för läkares vidareutbildning. Dessa når dock endast ett mindre antal läkare och medger heller inte på grund av sin omfattning — en vecka — någon större fördjupning. För att en mot glaucom inriktad uppspårande verksamhet skall få en värdefull effekt bör den därför t. v. bedrivas inom ramen för den specialiserade ögonsjukvården. Med nuvarande resurser torde det tyvärr inte vara möjligt att genomföra allmänna rutinkontroller av personer över 40 år, om inte redan kända patientgrupper skall bli lidande. Vi har fortfarande på vissa håll i landet en besvärande brist på ögonläkare. Jag vill emellertid nämna att antalet läkare med specialistutbildning i ögonsjukdomar beräknas enligt landstingens planer öka från 240 år 1977 till 290 år 1980 och 329 år 1982. Jag vill här också nämna att utveckling pågår av ny apparatur, bl.a. datorperimetrar, som väntas underlätta och förenkla synfältsundersökningar. F. n. pågår inom socialstyrelsen en utredning om synvårdens framtida innehåll och omfattning. Frågan om diagnostik och behandling av glaucompatienter ägnas därvid särskild uppmärksamhet. Resultaten av denna utredning väntas kunna redovisas under första halvåret 1979.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Där konstaterades vikten av att man upptäcker symtom på grön starr i tid, att det inte finns tillräckligt med läkare för att klara detta och att det råder en viss osäkerhet om nuvarande teknik. Svaret var dock positivt, även om det inte var ett direkt svar på den fråga jag ställde. Statsrådet Lindahl och jag är dock överens om att det är av största vikt att denna ögonsjukdom upptäcks i god tid, eftersom den syn som förlorats inte går att återställa. Ca 2 96 av befolkningen drabbas av just denna sjukdom. Jag är på det klara med att läget för ögonsjukvården är bekymmersamt och att väntetiderna där är alltför långa. Det medför en uppenbar risk för att patienterna kommer alltför sent till läkare, och då ökas omfattningen av skadorna på ögonen liksom kostnaderna för att bota sjukdomen och ta hand om skadorna. Följden kan i en del fall bli att sjukdomen inte går att bota över huvud taget. Det har konstaterats att grön starr drabbar vissa åldersgrupper. Patienter med denna ögonsjukdom utgör en stor grupp inom såväl den öppna som den slutna ögonsjukvården. Att skapa möjligheter för att organisera en allmän undersökning av dessa personer skulle kunna medföra att man fångar upp sjukdomsfall på ett tidigt stadium, vilket skulle vara humant. Alla handikapp medför svårigheter, och att ha en sjukdom som förvärras därför att man kommer för sent till läkare innebär en form av tragik för människor. Att komma under behandling vid det tillfälle då en sjukdoms följder kan minskas eller helt hejdas är väl en sak som vi alla önskar oss. Det är också något som lönar sig både för den enskilda människan och för samhället. Möjligheterna att organisera en allmän undersökning av ögontrycket på alla över 40 år har diskuterats mycket bland läkare. Jag hoppas verkligen att det blir möjligt att få detta till stånd. Naturligtvis kostar en sådan allmän undersökning både tid och pengar. Det behövs investeringar i läkarutbildning, i mottagningar på sjukhusen osv. Men kan man undvika att människor kommer under behandling för sent, så sparar man ju med detta pengar. Man gör besparingar genom att läkare slipper ta hand om sådana patienter som i onödan har blivit sjuka, och besparingar görs därmed också när det gäller andra sjukhuskostnader av olika slag. En allmän undersökning skulle också kunna bli ett led i den förebyggande sjukvård som vi är så angelägna om att få till stånd på olika områden och som vi vill satsa på till gagn för såväl den enskilde som samhället. Det är då angeläget att de förebyggande insatserna blir så omfattande som möjligt och att de kommer till stånd på alla de områden där de behövs. Alla handikapp är svåra, att drabbas av sjukdom som medför förlust av synen är svårt. Den som kan komma under behandling i tid och får behålla sin syn får ett rikare liv genom att exempelvis kunna läsa. Trots den ökning av antalet läkare som beräknas ske vill jag fråga statsrådet Lindahl om hon kan medverka till en ytterligare ökning av utbildningen av läkare och att vi exempelvis får ett ökat antal oftalmologassistenter. De har ju utbildning för att kunna hjälpa läkarna och utgör en värdefull tillgång.

Herr talman! Jag tror att Märta Fredrikson och jag är överens om det mesta i den här frågan. Jag vill klart deklarera att jag anser det nödvändigt att vi i fortsättningen satsar mera inom hälsooch sjukvården just på förebyggande åtgärder och tidig diagnostik. Här kan s.k. riktade hälsoundersökningar, dvs. undersökningar som tar sikte på vissa sjukdomar eller organ, spela en stor roll. Detta gäller i synnerhet sådana sjukdomar där tidig diagnostik har stor betydelse för att patienten skall kunna behandlas med framgång. Tyvärr måste man nog konstatera att mycket återstår att göra på detta område. Enkla metoder som gör det möjligt för läkarna ute på vårdcentralerna att tidigt upptäcka sjukdomar saknas ofta. Här behövs fortsatt forskning och utvecklingsarbete. Vad särskilt gäller glaucom är möjligheterna att diagnostisera den sjukdomen enbart genom tryckmätning begränsade, vilket jag också sade i mitt förra anförande. Visserligen kan metoden ge positiv effekt i form av upptäckt av ej tidigare kända fall, men vid sådana undersökningar finner man också många som trots ett förhöjt tryck inte kommer att utveckla glaucom. Metoden är alltså osäker och måste kompletteras med andra undersökningar som i regel endast kan utföras av specialister. Som jag nämnde i mitt svar pågår utveckling av ny apparatur som väntas underlätta och förenkla synfältsundersökningarna. Jag vill säga till Märta Fredrikson att i socialstyrelsens arbete med att utreda synvårdens framtida innehåll och omfattning ägnas glaucompatienterna en särskild uppmärksamhet. Det är min förhoppning att detta arbete skall leda fram till en bättre decentraliserad ögonsjukvård, som gör det möjligt att tidigt upptäcka symtom på grön starr. Jag är övertygad om att sjukvårdshuvudmännen följer denna fråga med uppmärksamhet och att de, när personella resurser och lämplig teknik finns, kommer att särskilt överväga möjligheterna att införa allmänna undersökningar av vissa åldersgrupper just för tidig diagnostik av bl.a. grön starr. Det har ju också börjat utbildas flera oftalmologassistenter, så vi kommer att finna att också den resursen ökar. Jag kan försäkra Märta Fredrikson att jag för egen del kommer att följa denna fråga och ta de initiativ som ankommer på mig.
Herr talman! Jag tackar också för det svaret och känner mig mycket glad över att vi är helt ense om nödvändigheten av att få i gång den här verksamheten. Allmänläkarna har i dag vissa kunskaper, och de kan skaffa sig ökade kunskaper genom att tjänstgöra någon tid på en ögonklinik. Jag tror att de har ett starkt intresse för detta. Det här skulle vara ett utmärkt led i den decentralisering av sjukvården som vi anser vara så angelägen och som kan göra det möjligt för fler människor att få snabbare hjälp.

Herr talman! Det är svårt för mig att stå här i talarstolen och ge några löften när det gäller fördelning av läkare, men som Märta Fredrikson vet har vi ökat utbildningen kraftigt. Därför ser jag ganska optimistiskt på framtiden just när det gäller den öppna vården.
Herr talman! Jag tackar för det positiva i det här sammanhanget och tror att statsrådet med sin inställning kan påverka att utvecklingen går snabbare. Jag tror också att det skulle vara synnerligen bra om vi kunde få denna allmänna undersökning av ögonen.

Herr talman! Eva Hjelmström har frågat mig om regeringen kommer att lägga fram proposition som innebär att beslutet om att bygga garage under Riksplan rivs upp. Frågan om riksdagens återflyttning till gamla riksdagshuset och de närmare formerna för denna återflyttning beslutas av riksdagen själv. Garagefrågan är en del av riksdagshusfrågan och bör självfallet behandlas i samma ordning.

Herr talman! Debatten om riksdagens beslut att bygga ett garage under Riksplan berör nu inte endast en stor del av Stockholms invånare utan hela landets. Samtliga politiska organisationer i Stockholm har ställt sig avvisande till riksdagsbeslutet om garagebygget, liksom konstnärsorganisationer, miljögrupper, skönhetsrådet och andra. Vänsterpartiet kommunisterna var ju motståndare till att flytta tillbaka till Helgeandsholmen, men nu är beslutet fattat. Vi har därför i byggnadskommittén för riksdagens återflyttande vid två tillfällen lagt fram förslag om att beslutet om garagebygget skall upphävas och en arkitekttävling snarast utlysas för att utröna hur området bäst skall kunna bevaras. Vid bägge tillfällena, såväl i augusti som nu senast i november, avvisade byggnadskommittén våra förslag. Nu tror jag inte, herr talman, att byggnadskommittén är särskilt representativ för riksdagens nuvarande majoritet, jag hoppas i alla fall att den inte är det. Den känner sig bunden vid beslutet om återflyttning. Men det beslut som riksdagen en gång fattade om garagebygget har i dag kommit i ett annat läge, inte bara genom de värdefulla historiska fynd som gjorts vid utgrävningarna utan också genom alla de förslag som kommit fram under debatten om Helgeandsholmens framtid. Samtliga förslag bygger i stort sett på Ragnar Östbergs ursprungliga idé om en sänkning av Riksplan ungefärligen i nivå med den på andra sidan Norrbro belägna Strömparterren. På så sätt skulle man inte bara kunna bevara fynden och återge landet en del av dess historia utan också kunna skapa en grön oas mitt i staden. Också andra förslag har kommit fram, men samtliga förutsätter att garagebygget inte kommer till stånd. Låt mig säga som en av debattörerna uttryckt sig: ”Bygg inte garaget. Bygg istället denna ståtliga park som kan förverkliga ett helt sekels traditioner.” En sådan park fördärvar på intet sätt tillfartsmöjligheter eller förutsättningar för parkering av handikappfordon. För riksdagsledamöterna liksom för flertalet av de anställda finns alla möjligheter till parkering runt om i city — om man nu nödvändigtvis måste ta bilen in i city. Nu förklarar utbildningsministern att regeringen inte kan lägga fram någon proposition i ärendet. Det är något märkligt med tanke på att riksdagen är bunden av vissa motionstider. Om det nu hade varit februari månad, skulle vi alltså inte ha haft någon möjlighet att snabbt riva upp det fattade beslutet. Nu har vi inte kommit fram till februari månad, och den allmänna motionstiden börjar inom kort. Det kommer då — det är jag övertygad om — att väckas en flerpartimotion i frågan. Jag vill fråga utbildningsministern, om han i så fall kommer att verka för att en sådan motion behandlas snabbt och ger ett positivt resultat, dvs. leder till att det inte blir något garagebygge på Riksplan.
Herr talman! Först vill jag erinra om att jag svarade på en liknande fråga, av Daniel Tarschys, i slutet av oktober och då klargjorde att hela spörsmålet om utgrävningarnas omfattning och utsträckning i tiden är en angelägenhet mellan å ena sidan riksdagen genom byggnadsstyrelsen och å andra sidan länsstyrelsen i samråd med riksantikvarieämbetet. Själva byggnationen och byggets utförande är en angelägenhet enbart för riksdagen. Man är inte förhindrad att i riksdagen ta upp frågan på nytt. Det kan ske genom byggnadskommittén och i förvaltningskontorets styrelse. Det kan också ske genom den initiativrätt som utskotten har. Men jag tror att alla kammarens ledamöter räknar mig det till godo om jag säger, att det vore olämpligt av regeringen att bryta en urgammal konstitutionell praxis genom att lägga fram ett förslag i en angelägenhet som avser riksdagens lokaler.
Herr talman! Utbildningsministern hänvisar återigen till att denna fråga är riksdagens angelägenhet. Vad gäller möjligheten att ta upp frågan i byggnadskommittén har jag redovisat att den vid två tillfällen under hösten har varit uppe i denna på förslag av min partikamrat Tommy Franzén, som har framställt förslag om att garagebygget inte skall komma till stånd och även om utlysande av en arkitekttävling. Båda förslagen har avvisats, sannolikt därför att byggnadskommittén helt enkelt känner sig bunden till det beslut som riksdagen en gång fattat. Utbildningsministern sade vidare att utskotten har initiativrätt. Jag vill då, eftersom vänsterpartiet kommunisterna är förhindrat att lägga fram förslag i utskotten, ställa följande fråga: Kommer utbildningsministern i utskotten att verka för att någon form av initiativ för att stoppa detta garagebygge tas? Det är ju, som jag också sade tidigare, trots allt så att det brådskar med ett sådant besked. De utgrävningar och den planering som förekommer genomförs med utgång från det gamla beslutet om att det skall byggas ett garage.
Herr talman! Så länge jag är statsråd är jag tjänstledig från mitt riksdagsmannauppdrag och bör alltså inte infinna mig i något utskott för att där framlägga förslag. Men det är väl så att i denna fråga finns delade meningar inom de olika partierna. Jag är övertygad om att i den mån man vill ta upp frågan i riksdagen så finns det former för detta — hänvändelse till förvaltningskontorets styrelse eller talmanskonferensen och initiativ i riksdagsutskotten. Men regeringen bör inte gå in i en fråga som gäller riksdagens egen planering och byggnation.
Herr talman! Utbildningsministern förklarar att det finns delade meningar inom partierna. Jag är övertygad om att de delade meningarna innebär att det finns en majoritet mot beslutet om garage. Det är just därför det är så angeläget att det fattas beslut om att garaget inte skall komma till stånd. Sedan hänvisar utbildningsministern till en rad instanser. Vi får pröva de instanser där vi har möjlighet att lägga fram förslag redan nu. Det kommer vi att göra. Men jag tycker fortfarande det är en något egendomlig ordning som då tillämpas. Den utestänger faktiskt oss från en rad möjligheter.
Herr talman! Jag har i olika sammanhang i tidningsartiklar och intervjuuttalanden klargjort var jag står i sakfrågan. Men det är inte Eva Hjelmström som är utestängd från möjligheter att påverka denna fråga, det är snarare jag och de andra regeringsledamöterna. Vad vi nu har diskuterat har varit på vilket sätt denna fråga skall beredas och i vilken ordning beslut skall fattas — och det är faktiskt en riksdagens angelägenhet.
Herr talman! Jag har i kulturutskottet ingen möjlighet att lägga fram några förslag om garagebygget på Riksplan. Jag har ingen möjlighet att nu motionera i riksdagen om denna fråga. Vi kommer från vpk:s sida att ta upp frågan i de instanser där vi är representerade, bl.a. talmanskonferensen, och får väl där besked om huruvida det är möjligt eller inte. Men jag vidhåller min uppfattning att detta är en odemokratisk ordning. Nu förklarar utbildningsministern dessutom att han klargjort var han står i denna fråga. Jag har inte klart för mig var utbildningsministern står i denna fråga. Tycker han att det skall bli ett garagebygge eller vill han ta fasta på den opinion som vuxit fram för att göra Riksplan till en grön oas i Stockholm, utan garage?

Herr talman! Sten Svensson har frågat mig om jag är beredd att i kommande statsbudget redovisa förslag till inrättandet av en YTH-linje med inriktning mot livsmedelsindustrin, lokaliserad till Skaraborgs län. I sina förslag till anslagsframställning för budgetåret 1979/80 har universitetsoch högskoleämbetet föreslagit att nuvarande försöksverksamhet med yrkesteknisk högskoleutbildning permanentas och att de nu existerande YTH-utbildningarna inrättas som allmänna utbildningslinjer i högskolan med oförändrad lokalisering när nuvarande försöksomgångar upphör. I fråga om utbyggnaden av YTH framhåller UHÄ att önskemål om nya linjer och om ökad kapacitet på försökslinjerna har framförts i stor utsträckning. Med hänsyn till det begränsade resursutrymmet för reformer måste enligt UHÄ en avvägning göras mellan å ena sidan välmotiverade utökningar av kapaciteten på befintliga linjer och å andra sidan behovet av kvalificerad utbildning inom områden som helt saknar utbildning av YTH karaktär. 11 UHÄ har som resultat av dessa överväganden föreslagit att tre nya utbildningslinjer inrättas, nämligen byggnadsindustrilinjen i Stockholm höstterminen 1979 samt i Göteborg vårterminen 1980, motortekniklinjen i Eskilstuna höstterminen 1979 och sågverksindustrilinjen i Karlstad höstterminen 1979. Enligt UHÄ är planeringsarbetet med de ytterligare nya linjer som ämbetet kan komma att föreslå inför budgetåret 1980 80 om inrättande av allmänna utbildningslinjer av YTH-karaktär och om dessa linjers lokalisering har tillkommit efter ett noggrant prioriteringsarbete bland olika föreliggande förslag. Mina förslag i denna fråga kommer att framgå av budgetpropositionen för budgetåret 1979/80.
Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på min fråga. Livsmedelsindustrin i vårt land är i stort behov av vidareutbildningsinsatser. Mot bakgrund av — som jag har påpekat i min fråga — att denna industri svarar för mer än 10 96 av industrins totala förädlingsvärde och sysselsätter bortåt 75 000 personer borde branschens utbildningsbehov vara bättre tillgodosett än vad det är i dag. Det svenska jordbruket och dess förädlingsindustris betydelse för vårt land motiverar aktiva insatser för att förbättra utbildningssituationen. Delar utbildningsministern denna min bedömning? I denna vecka, närmare bestämt i tisdags, offentliggjorde statens industriverk en utredning om livsmedelsindustrin, SIND 1978:8 där man tar upp vikten av en utbyggnad av YTH-utbildningen för livsmedelssektorn. Man säger bl.a. följande: ” Antalet sökande till utbildningen har ökat kraftigt. Till försöksomgången hösten 1978 fanns 106 sökande, varav 30 antogs. Detta har inneburit att för antagning till YTH-utbildning inom livsmedelssektorn erfordrats betydligt längre yrkeserfarenhet än den som angivits ovan.

Om nu UHÄ ställer sig bakom parternas förslag, vill jag upprepa min fråga till utbildningsministern: Är utbildningsministern då beredd att ställa sig bakom parternas krav, om alltså UHÄ tillstyrker den, och att ta upp frågan i budgeten för 1980/81?
Herr talman! Jag bör inte här avslöja vad som kommer i budgetpropositionen i januari och än mindre uttala mig om vad som kommer i den därpå följande budgetpropositionen. Men vad jag sagt i svaret är att jag finner UHÄ:s avväganden väl underbyggda. När jag säger det inför det budgetarbete som nu snart avslutas är det självfallet också så, att jag inför kommande år gör motsvarande bedömning. UHÄ är alltså det organ som har att göra sammanvägningen. Jag ser ingen anledning att frångå de bedömningar som UHÄ har gjort när det gäller utbyggnaden av YTH.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för det här svaret. Jag bedömer detta som mycket positivt, särskilt med tanke på jordbrukets och livsmedelsindustrins betydelse för Skaraborgs län. Jag vill ånyo citera den angivna utredningen från statens industriverk, där man säger på s. 269: ”Det totala årliga rekryteringsbehovet för livsmedelsindustrin under de närmaste åren skulle då uppgå till ca 1 800 personer eller ca 4,5 96 av antalet sysselsatta.” Till detta kommer sedan ytterligare behov till följd av arbetstidsförkortning, förlängd semester, rörlig pensionsålder etc. Jag finner att det svar jag har fått innebär att en ny linje kommer att lokaliseras till Skaraborgs län, därest UHÄ förordar detta. Jag utgår från att detta — som arbetsmarknadens parter har förordat — sker fr.o.m. 1981, och jag kan då, herr talman, med tacksamhet konstatera att våra krav kommer att bli tillgodosedda. Jag tackar för utbildningsministerns besked.

Herr talman! Eva Hjelmström har frågat mig om jag anser att en tvångsvis anslutning av studerande till studentkårerna är förenlig med en demokratisering av högskolan. Obligatoriefrågan har utretts under större delen av 1970-talet, nu senast av den s.k. obligatorieberedningen. Under hösten 1978 har förhandlingar i obligatoriefrågan, på grundval av det material som obligatorieberedningen överlämnat, också förts med Sveriges förenade studentkårer. Det har dock inte varit möjligt att finna en lösning som uppfyller de tre krav regeringen ställt upp. Dessa innebär för det första att det obligatoriska medlemskapet bör avskaffas inte bara formellt utan också i praktiken. För det andra — och detta är det centrala — bör de väsentliga delarna av studerandesammanslutning 13 arnas verksamhet kunna bedrivas även i framtiden. För det tredje bör den lösning som väljs i sina huvuddrag vara acceptabel för de studerandes organisationer. De studerande har svårigheter att bedriva fackligt arbete till följd av att de vistas en relativt kort tid vid högskolan. Mot denna bakgrund är det enligt min mening tveksamt om det över huvud taget är möjligt att hitta en lösning som uppfyller alla tre kraven utan att staten åsamkas betydande merkostnader. Under sådana förhållanden anser jag att kravet på att studerandesammanslutningarnas nuvarande verksamhet i sina väsentliga delar skall kunna bedrivas även i framtiden måste väga tyngre än de principiella invändningarna mot obligatoriet. Jag anser därför att det obligatoriska medlemskapet i studerandesammanslutningar bör finnas kvar t.v. Regeringens överväganden i kårobligatoriefrågan kommer att redovisas utförligare för riksdagen i 1979 års budgetproposition.

Herr talman! ”De senaste årens debatt i obligatoriefrågan har dock visat att det råder en i det närmaste total enighet på en punkt nämligen att det på föreningsrättsliga grunder är principiellt förkastligt att tvångsvis ansluta individer till en viss sammanslutning. Jag delar denna uppfattning och anser därför att det obligatoriska medlemskapet i studerandesammanslutningar bör avskaffas.” Detta sade utbildningsminister Wikström så sent som 1977. Men nu vågar utbildningsministern uppenbarligen inte längre stå för de orden. Riksdagen fattade i stor enighet beslutet om att avskaffa obligatoriet i samband med den nya högskolereformen. Det var väl i stort sett den fråga man var mest överens om. Skälen var naturligtvis inte bara rent principiella, även om de var den tyngst vägande faktorn. Ett annat skäl var att reformeringen av högskoleutbildningen gjorde det omöjligt att bibehålla det obligatoriska medlemskapet utan att samtidigt utvidga det till att omfatta ännu fler grupper av studerande. Och i dag har vi en rad högskolor där studerandesammanslutningarna är frivilliga, och det fungerar alldeles utmärkt. Situationen i dag är alltså sådan att vissa studerande är tvångsanslutna, andra inte. Visst finns det problem med ett avskaffande, det erkänner jag också. Men problemen är på intet sätt olösliga. Det har också alla de utredningar som stött och blött frågan under hela 1970-talet visat. Vad frågan till sist gäller är att det kostar pengar att avveckla obligatoriet. Det säger också utbildningsministern i sitt svar. Självfallet skall de studerandes sociala förmåner inte försämras, och det innebär att stat, kommun och landsting måste ta över funktioner som i dag sköts av kårerna. Men det är ju inte heller mer än riktigt. Det är orimligt att kårerna t.ex. skall behöva driva daghem bara för att kommunerna inte bygger ut daghemsverksamheten i tillräcklig omfattning.

Men jag kan konstatera att för utbildningsministern är demokrati uppenbarligen en kostnadsfråga — en fråga om pengar och ingenting annat.
Herr talman! Nej, så enkelt är det faktiskt inte! Det är inte så att jag nu i och för sig älskar obligatoriet mer än jag gjorde för ett par år sedan. Men det är, som jag redan sagt, inte bara fråga om att principiellt ta avstånd från och avskaffa obligatoriet. Det är också fråga om att hitta vägar som gör det möjligt för studenterna att bevara sitt kårpolitiska och fackliga inflytande. I den nya högskolan har de fackliga organisationerna kommit in i så gott som alla högskoleorgan. Det har vi varit överens om, och det är en bra utveckling. Att då medverka till en lösning som rycker undan grunden för studenternas möjligheter att hävda sina intressen har jag inte betraktat som möjligt. Till det kommer alla de sociala och andra åtaganden som man har. Jag tänker på studerandehälsovården med 17 läkare, 15 kuratorer, 15 sköterskor och 5 psykologer anställda, motionsidrotten med ett 30-tal anställda och den fackliga verksamheten med kanske ett 50-tal anställda. Därtill kommer det förhållandet att det finns hus som ägs av kårer och nationer — framför allt i Uppsala och Lund — med taxeringsvärden på ungefär 65 milj.kr. Obligatorieberedningen har icke kunnat hitta en väg att avskaffa obligatoriet och ändå ge garantier för att de sociala funktionerna kan bevaras och att de studerandes fackliga och kårpolitiska inflytande kan säkras. Då har jag tyckt att det är rimligt att gå tillbaka till riksdagen och säga att det här har vi inte kunnat klara. Då får de praktiska skälen väga tyngre än den princip som också jag har anslutit mig till.
Herr talman! Utbildningsministern glider undan den principiella frågeställningen. Det är självklart att det finns vägar som gör det möjligt att avveckla kårobligatoriet. Poängen är — det sade jag också tidigare — att det kostar pengar för statsmakterna i första hand men också för kommuner och landsting. När det gäller studerandehälsovården, som utbildningsministern tog upp, skulle man kunna inrätta en företagshälsovård för alla dem som är verksamma på varje högskola. Daghemmen bör rimligen kommunaliseras liksom studentbostäderna. Till det krävs då statsbidrag i olika former. Det krävs naturligtvis också att statsbidrag utgår till de frivilliga kårer som vi anser skall finnas i en framtid för att det skall bli möjligt för dem att driva sin verksamhet. 15 Men tillbaka till huvudfrågan: Anser verkligen utbildningsministern att det är förenligt med demokratiska principer att ha en tvångsanslutning av individer till en förening, en facklig organisation eller en intresseorganisation? Är tvångsanslutning något som är förenligt med de demokratiska principer som skall gälla i vårt land? Jag vidhåller att för utbildningsministern är demokrati en fråga om pengar.
Herr talman! Det är klart att demokrati också är en fråga om pengar. Det är vi nog inom nästan alla sektorer överens om — att det krävs resurser också för att man skall kunna bedriva ett demokratiskt arbete. Frågan om en kommunalisering av studentbostäderna har bostadsdepartementet sysslat med länge. Det är i och för sig en mycket svårlöst fråga, men jag tror att man så småningom skall kunna komma till ett resultat. Vad jag sagt är att mot varandra står å ena sidan principen om att man inte bör ha ett obligatorium och å andra sidan kraven på att man skall kunna säkerställa de studerandes fackliga och kårpolitiska inflytande och klara de studiesociala åtaganden som man har. Det är detta som man inte har kunnat klara ut. Jag tycker att man också skall se till hur verksamheten faktiskt fungerar för de studerande. Detta obligatorium är ju inte livslångt. Det gäller under de år som man vistas vid universiteten. Ofta har man det problemet att man arbetar med frågor som först nästa generation får ta över. Det är inte säkert att det alltid är så lätt att hitta studenter som vill jobba osjälviskt för nästa generation. Jag vill inte gärna medverka till att rycka undan grunden för de studerandes faktiska inflytande på universiteten och högskolorna.
Herr talman! Det har lagts fram förslag om hur studerandeinflytandet skall kunna säkerställas också vid ett avskaffande av kårobligatoriet. Det har t.o.m. lagts flera förslag. Utbildningsministern kan ta del av bl.a. vårt. Det finns alltså möjligheter att avskaffa obligatoriet. Och det finns f. ö. redan i dag en rad frivilliga kårer som inte har tvångsanslutning av medlemmarna, och de är inte utestängda från inflytande över sin egen utbildning —- även om jag tycker att det kunde bli betydligt större än i dag, men det är en annan fråga.
Herr talman! Jag sade i mitt svar att det inte får vara bara ett formellt avskaffande av obligatoriet. Det måste ju också vara ett reellt avskaffande — och det har man inte lyckats prestera någon modell för som de studerandes egna företrädare har kunnat acceptera. Jag tror det är väldigt viktigt, när vi utvidgar inflytandet för de stora fackliga organisationerna, att inte beröva de studerande möjligheten att ha motsvarande inflytande. Det betraktar jag som en mycket viktig angelägenhet. Nu får riksdagen tillfälle att pröva detta när jag anmäler frågan i budgetpropositionen. Och jag är inte säker på att alla har precis samma syn på detta som Eva Hjelmström. Men det får vi ju se under vårriksdagen.
Herr talman! Jag kan hålla med utbildningsministern om att det skall vara inte bara ett formellt utan ett reellt avskaffande. En brist bl.a. på den här punkten fanns det i den första obligatorieutredningen, där man avskaffade obligatoriet formellt men bibehöll det reellt genom att bibehålla uttaxeringsrätten. Utbildningsministern säger att vi kommer att få ta ställning till den här frågan under våren. Förhoppningsvis kommer riksdagen, som år 1976 i stor enighet tog beslut om ett avskaffande, att vidhålla den uppfattningen. Jag hoppas att regeringen är ensam om att vilja bibehålla denna odemokratiska ordning.
Herr talman! Jag tror att när riksdagen förra gången tog ställning levde de flesta av den här kammarens ledamöter i samma tro som jag, nämligen att det med ekonomiska insatser från statens sida skulle vara möjligt att klara frågan. Vad obligatorieutredningen har visat är att det icke är så lätt att lösa den. Och med den kännedom jag har om ledamöterna av denna riksdag tror jag att de kommer att pröva frågan fördomsfritt och sakligt.
Herr talman! Obligatorieutredningen har presenterat tre alternativ som skulle kunna utvecklas och i och för sig även förändras. Men det fanns ingenting i dem som sade att det var omöjligt att avskaffa kårobligatoriet.
Herr talman! Utredningen har förvisso presenterat modeller där man klarar att avskaffa obligatoriet men inte där man gör det och samtidigt klarar de andra uppgifter som jag pekat på. Och det är alldeles entydigt så att de studerandes företrädare inte har kunnat acceptera någon av modellerna. Detta är realiteterna.

Herr talman! Oskar Lindkvist har frågat mig om jag vill redogöra för det hittillsvarande arbetet på ett förslag om anvisningsrätt e. d. för bostäder och för de nuvarande intentionerna beträffande det fortsatta arbetet. Som jag redovisade i ett svar till Karl-Erik Strömberg och Tore Claeson den 7 mars 1978 pågår ett arbete med dessa frågor inom regeringskansliet.
I interpellationssvar den 7 mars 1978 uttalade statsrådet Friggebo att det pågick ett arbete med ett lagförslag som skulle ge bostadsförmedlingarna bättre möjligheter att hävda de bostadssökandes rätt. Arbetet med departementspromemorian pågick enligt uttalandet för fullt. Inriktningen angavs vara att lagstiftningen skulle träda i kraft den 1 januari 1979. Denna inriktning tycks nu ha övergetts.
Syftet med detta arbete är alltjämt att ge bostadsförmedlingarna bättre möjligheter att hävda de bostadssökandes rätt. Arbetet bedrivs nu med den inriktningen att ett förslag skall föreläggas riksdagen under detta riksmöte.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Birgit Friggebo för svaret. Eftersom vi socialdemokrater här i riksdagen så enträget har drivit kravet på en kommunal anvisningsrätt känner vi desto större besvikelse över den långsamma handläggningen. Vi har haft kravet uppe i riksdagen både 1977 och 1978. De borgerliga ledamöterna har i kraft av sin gemensamma majoritet avvisat våra förslag. Vi kan inte förstå denna passivitet. Birgit Friggebo har i olika sammanhang aviserat ett förslag om anvisningsrätt. Första gången det uppmärksammades var vid en debatt i Norrköping den 7 november 1977. Enligt Folkbladet Östgöten yttrade Birgit Friggebo följande: ”Efter jul lägger regeringen fram en proposition som kommer att göra det svårare för fastighetsägarna att avvisa bostadssökande, som kommer till bostadsförmedlingen”. Det var ju en glad nyhet. Men det kom inget förslag om anvisningsrätt efter julen. Det föranledde en ny socialdemokratisk motion till årets riksdag. Den 7 mars i år gjorde Birgit Friggebo ett framträdande i riksdagen i samband med en interpellationsdebatt. I en replik som ordagrant återges ur riksdagsprotokollet heter det: ”Arbetet med departementspromemorian pågår för fullt.

I sitt nu lämnade svar säger bostadsministern: ”Arbetet bedrivs nu med den inriktningen att ett förslag skall föreläggas riksdagen under detta riksmöte.” Hur detta nya löfte kommer att uppfyllas är naturligtvis beroende av vilket pris Birgit Friggebo sätter på sin egen trovärdighet. I varje fall kommer vi från socialdemokratisk sida inte att släppa bostadsministern ur sikte förrän det föreligger ett förslag till riksdagen. Herr talman! Den fråga vi nu diskuterar är mycket viktig. I den stora bostadsdebatt vi hade på den socialdemokratiska partikongressen antogs ett bostadspolitiskt program med en förnyelse av vårt krav i riksdagen om kommunal anvisningsrätt. lag beklagar att de borgerliga regeringarnas — och enkannerligen då Birgit Friggebos — passivitet och förhalning när det gäller den kommunala anvisningsrätten givit upphov till ytterligare problem på bostadsmarknaden.

Herr talman! Gunnar Olsson har frågat statsministern följande: 1. Vill statsministern antingen bekräfta eller dementera de rykten som cirkulerar beträffande ett eventuellt råvaruavtal med Norge och om detta avtal i så fall är bindande? 2. Om avtalet bekräftas, vilka åtgärder avser då statsministern att vidta för att sysselsättningen i Värmland inte skall äventyras till följd av en ökad export av skogsråvara? Karl Erik Eriksson har ställt följande fråga till statsministern: Om så är fallet, vilka garantier kommer då att lämnas för att de svenska sågverken och den svenska massaindustrin inte behöver friställa anställda på grund av råvarubrist? Frågorna har överlämnats till mig. Jag besvarar dem i ett sammanhang. Förhandlingar pågår f. n. mellan den svenska regeringen och den norska regeringen om ett samarbete på industrioch energiområdena. Till grund för samarbetet avses ligga vissa allmänna riktlinjer som skall komma till uttryck i ett avtal mellan regeringarna om samarbete på industrioch energiområdena. Inom ramen för detta allmänna samarbetsavtal diskuteras vidare tre särskilda avtal, nämligen ett avtal om genomförande av det s.k. Volvoavtalet, ett avtal om långsiktiga leveranser av råolja och oljeprodukter från Norge till Sverige och ett avtal om svensk-norsk handel med virke. Diskussionerna om ett virkesavtal gäller således en beståndsdel i ett eventuellt avtalskomplex om samarbete länderna emellan på industrioch energiområdena. Med hänsyn till pågående förhandlingar vill jag inte nu gå in på enskildheterna i avtalskomplexet. Vad gäller ett eventuellt virkesavtal vill jag dock erinra om att det sedan länge förekommer en nettoexport av virke från Sverige till Norge. Jag vill vidare betona att förhandlingarna från regeringens sida förs i starkt medvetande om skogsråvarans betydelse för skogsindustrin och för sysselsättningen i berörda landsändar.

Herr talman! Först ett tack till industriministern för det här svaret. Det enda lilla positiva som finns att hämta däri finns i de fyra sista raderna. Å andra sidan vore det faktiskt förvånansvärt, ja, rent sensationellt om man från regeringens sida skulle ha en annan inställning än den som kom till uttryck i de sista raderna i svaret. Jag vill börja med att hänvisa till den oro som råder i mitt hemlän Värmland och som tagit sig uttryck i två skrivelser: dels en skrivelse från Värmlands sågverksförening till Värmlandsdelegationen, dels en skrivelse som delegationen sedan genom landshövding Bengt Norling sänt till statsminister Ola Ullsten. Oron förstärktes faktiskt i går, då rikspressen i stort uppslagna artiklar tog upp Volvoavtalet och man i Svenska Dagbladet kunde läsa följande: ”Oljeoch timmeravtalen är i princip klara, endast smärre saker återstår att reda ut. Timmerleveranserna avses främst ske från Värmland och Dalsland där sedan länge export ägt rum till Norge.” I dag sägs i ett uttalande i samma tidning att gränshandeln med virke inte avses bli stoppad men att det knappast är möjligt att gå längre. Förre industriministern Nils G. Åsling gav i går kväll det beskedet i Karlstad att vad det är fråga om är en helt normal gränshandel. Vad menas då med en normal gränshandel? När jag ställde min fråga till statsministern var det närmast för att försöka bringa någon klarhet i vad som verkligen står skrivet i det avtalsutkast som väl ändå måste finnas. Det bör vara klart för var och en att en styrd råvaruexport till en kvantitet som överstiger vad som i dag är gällande måste bedömas som helt orealistisk med tanke på den råvarusituation som vi har och som vi sannolikt får leva med under åtskiliga år framåt. Vi kan i dag inte förse våra industrier med skogsråvara, och det är klart att de som arbetar inom skogsnäringen — framför allt i ett gränslän som Värmland — nu är allvarligt oroade. Vem skall leverera ytterligare sågtimmer till Norge? Vilka ytterligare sågverk utöver dem som redan upphört skulle tvingas slå igen? Detta är frågor som människorna med all rätt ställer sig efter alla de uppgifter som de två senaste dygnen har valsat runt framför allt i massmedia.

Herr talman! Jag vill tacka industriministern för svaret. Jag är kritisk mot att virkesleveranserna har tagits in i detta Volvoavtal, men jag är självklart medveten om att skälet härtill var de första förhandlingarna som fördes. Egentligen riktar vi kanske kritiken mot fel person, när vi riktar den mot industriminister Huss. Industriministerns företrädare gjorde i går en förtjänstfull insats på trämarknaden i Karlstad. Han fick också ta del av den oro som finns hos träfolk i Västsverige för att en del av Volvoavtalet utgörs av råvaruexport till Norge. Ingen av oss vill hindra ett vanligt gränshandelsutbyte mellan Norge och Sverige - allra minst vi som bor i gränstrakterna — men det är inte fråga om detta här. Den virkesmängd som nämnts ligger långt över vad vi har möjligheter att exportera, om vi skall ha någon sysselsättning kvar vid våra sågverk. På uppdrag av länsstyrelsen i Värmlands län och Värmlands dåvarande företagareförening gjordes 1974 en utredning, som visade att den totala förbrukningen vid alla Värmlands sågverk var 1,25 miljoner kubikmeter per år, alltså något över hälften av den mängd som nu nämns när det gäller exporten till Norge. Den totala förbrukningen vid alla Sveriges sågverk var 14,1 miljoner kubikmeter per år. Den mängd som nu nämnts skulle alltså utgöra en sjundedel av den totala förbrukningen vid sågverken. Det är en alldeles fantastisk mängd, som skogsfolket också ansåg vara omöjlig att klara. Hur har man då kommit fram till denna mängd? Det har uppgivits i pressen att den motsvarar genomsnittet för de senaste tio årens virkesexport till Norge. Men under dessa år skedde de stora stormfällningarna och de våldsamma ”tvångsavverkningarna”. Detta gör att den angivna mängden är orimligt hög i dagens läge. Jag skulle vilja fråga industriministern: Har regeringen verkligen försäkrat sig om att det finns möjlighet att uppfylla denna kvot om ett avtal tecknas? Om detta, som industriministern säger, blir en beståndsdel i ett kommande avtal, kommer avtalet då att över huvud taget kunna uppfyllas och är det bindande? Den sista delen av min fråga är verkligen aktuell i dagens läge, när vi vet vad som är på väg att hända i Värmland. Hur skall man klara sysselsättningen, om en stor del av råvaran skickas bort?
Herr talman! Låt mig kort understryka än en gång att regeringen är mycket väl medveten om den oro som förefinns på skilda håll. Vi har tagit del av fakta och synpunkter från olika intressenter — f. ö. inom parentes sagt inte enbart från Värmland, för detta eventuella avtal har en vidare innebörd och gränsen till Norge är lång. De uppgifter och de litet panikartade förnimmelser som tydligen på sina håll har kommit till uttryck förefaller mig dess bättre inte välgrundade. Mer än detta vill jag inte säga. Såsom jag framhöll i mitt svar rör det sig här om ett stort avtalskomplex, som nu är under förhandling mellan regeringarna. Det skulle inte gagna saken, om jag kommenterade olika förljudanden i pressen.
Herr talman! Skall jag tolka industriministern på det sättet att det som har stått att läsa i vår rikspress de senaste dagarna är mer eller mindre helt gripet ur luften? Är det så statsrådet betygsätter det som i går och i dag står att läsa i bl.a. Svenska Dagbladet? Statsrådet talar här om ett avtalskomplex, som omfattar handel med både olja och virke. Jag anser att talet om ett byte av skogsråvara mot olja inte kan vara ett vettigt resonemang. Jag förutsätter att om Norge skall leverera olja till Sverige, är det fråga om olja som man i Norge inte själv har behov av för det egna landets förbrukning. Men av svensk skogsråvara finns det däremot inget överskott att exportera. 1973 års skogsutredning talade t.o.m. om behovet av en ökad import av råvara till skogsindustrin, därför att vi i vårt land tillåtit en så kraftig utbyggnad av industrin att råvaran inte räcker. Vi har haft brist i flera år nu, trots att vi har haft en lågkonjunktur, och jag frågar industriministern: Hur skall det se ut när vi, som vi alla hoppas, får en uppgång i konjunkturen och såväl sågverk som massaindustri kommer att köra för högtryck?

Herr talman! Jag respekterar industriministerns förklaring att han inte vill gå djupare in i avtalet i det här läget, men samtidigt hoppas jag att industriministern verkligen känner att det är oro bakom de frågor som ställts av oss från gränstrakterna. Industriministern talade om panikartade uttryck. Jag tycker att det är förståeligt att man använder sådana uttryck. De värmländska sågverken, som har något över 2 000 anställda, kör med 75-procentig kapacitet. Nu riskerar de att försättas i en situation där de måste fråga sig: Hur mycket råvara kommer att försvinna? Det är klart att man där känner oro efter de tidningsuppgifter som cirkulerat under de senaste veckorna. Vi vet att Vänerskogs Billingsforssåg kommer att stå stilla ett långt tag i vinter därför att det saknas råvara, och jag skulle kunna fortsätta att räkna upp liknande exempel från gränstrakterna. Då är det förklarligt om stämningen blir panikartad, och jag upprepar att det var värdefullt att den tidigare industriministern fick del av de stämningar som rådde vid trämarknaden i Karlstad. Jag hoppas att vi i någon mån har kunnat spegla den oron här i debatten. I så fall tycker jag att debatten har fyllt en uppgift, och personligen hoppas jag att det inte skall ges några bindande löften om att råvara skall levereras i större utsträckning än vad den normala öppna gränshandeln tillåter.
Herr talman! Vi hoppas ju att inom mycket kort tid de förhandlingar som nu förs skall leda till resultat som kan publiceras. I avvaktan på det vidhåller jag att saken icke gagnas genom att man går djupare in i dessa ting.

Herr talman! Låt mig ställa en kort avslutande fråga till statsrådet: Tänker statsrådet medverka till att avtal sluts innan man har gjort en ordentlig inventering av vår råvarusituation? Det är ju den inventeringen man måste haii botten för att över huvud taget kunna tänka sig en export av skogsråvara utöver den som förekommer i dag.
Herr talman! Jag kan inte inse att vi inte har ett alldeles tillräckligt kunskapsmaterial om råvarusituationen för att vara medvetna om vilka resultat som från svensk sida bör eftersträvas i dessa förhandlingar.
Herr talman! Allra sist: Hur ligger tidsschemat? När kan man tänkas få ett konkret besked, så att man kan stilla den oro som finns framför allt i gränslänen och som Karl Erik Eriksson och jag försökt ge uttryck för här?
Herr talman! Båda statsministrarna har vid upprepade tillfällen tillkännagivit att man siktar till att den 8 december kunna tillkännage resultatet.

Herr talman! Bo Forslund har frågat arbetsmarknadsministern om han är beredd att medverka till att riksdagens tidigare beslut att omlokalisera patentoch registreringsverkets bolagsbyrå till Sundsvall genomförs och på så vis avvisa eventuella försök att upphöra med den redan påbörjade lokaliseringen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Decentraliseringsutredningen har begärt hos regeringen att statskontoret skall få i uppdrag att jämsides med en annan översyn av bolagsbyråns rutiner utreda ett alternativ som kan innebära att en del av bolagsbyråns arbetsuppgifter decentraliseras till länsstyrelserna. Decentraliseringsutredningens förslag remissbehandlas f. n. Remissvaren skall vara inne i början av december i år. Först därefter kan jag ta ställning till om förslaget skall leda till någon åtgärd. Jag kan här säga att jag anser att den form för decentralisering av statlig verksamhet som utredningen föreslår är en principiellt riktig form. Vad man önskar är att flytta ut statliga funktioner till regional nivå och inte hela ämbetsverk. Genom en sådan ordning kommer besluten att fattas närmare dem som är direkt berörda. Det är principiellt tilltalande. En reflexion som man emellertid måste göra är att förslaget från decentraliseringsutredningen i det här fallet kommer mycket sent med tanke på att en successiv omlokalisering redan har påbörjats samt att viss personal har anställts och lokaler har anskaffats i Sundsvall. Man måste i detta som i liknande fall ta stor hänsyn till de berörda personernas, dvs. i det här fallet bolagsbyråns anställda, egna förväntningar och önskemål. En annan lika väsentlig faktor är att verksamheten gentemot bolagsbyråns kunder skall fungera tillfredsställande. Väntetiderna har under en längre tid varit alltför långa. Under de senaste månaderna har en viss förbättring inträffat men ännu är inte förhållandena tillfredsställande. En eventuell decentralisering och omlokalisering får inte innebära en försämring av den service byrån lämnar sina kunder.

Herr talman! Först vill jag tacka handelsministern för svaret. Den fråga jag har ställt har verkligen ett berättigande. Decentraliseringsutredningens förslag att dela upp bolagsbyrån på de 24 länen kom som en chock dels för de anställda, dels för länsmyndighet och kommun. Den reaktionen är naturlig, eftersom riksdagen redan 1973 beslutade att omlokalisera bolagsbyrån till Sundsvall. Sedan dess har det varit många turer kring lokaliseringen. Nu har bolagsbyrån delvis påbörjat utflyttningen, och då kan man förstå den indignation som kommit till uttryck. Man kan ha orsak att fråga sig om decentraliseringsutredningen var helt ovetande om att omlokaliseringen redan påbörjats. Följer man utredningens förslag att lägga ut bolagsbyråns arbete på länsstyrelserna, måste avsikten vara att stoppa lokaliseringen till Sundsvall. Det måste vara ologiskt att låta en utflyttning fortsätta samtidigt som man utreder ett alternativ som innebär att lokaliseringen uteblir. När vi av den förra regeringen krävde motsvarande sysselsättningstillfällen i samband med förslaget om nedläggning av Lv 5 hänvisades vi, så sent som i våras, till att patentoch registreringsverket skulle flytta till Sundsvall och därigenom kompensera en del av sysselsättningsbortfallet. Nu har visserligen trepartiregeringen avgått, men det skulle vara uppseendeväckande om den nuvarande regeringen, som ändock var representerad i den gamla, inte skulle ta hänsyn till den regionalpolitiska betydelse som ursprungligen var anledningen till utlokaliseringen. Herr talman! Svaret är bara till en viss del positivt, nämligen genom att handelsministern säger att man skall ta stor hänsyn till de berörda personerna i detta fall, och det gäller då bolagsbyråns anställda. För övrigt hade jag väntat mig ett klarare besked om lokaliseringarna, eftersom utflyttningen redan har påbörjat. Med tanke på den tidigare handläggningen av denna fråga krävs nu också ett snabbt besked. Därför skulle jag avslutningsvis vilja ställa den frågan till handelsministern: När kan man förvänta sig av regeringen att ett definitivt besked i denna fråga kommer att lämnas?

Herr talman! Varje förslag om utflyttning av statlig verksamhet kommer som en chock för de omedelbart berörda. Den förutvarande socialdemokratiska regeringen tvekade av det skälet inte att flytta ut ämbetsverk och därigenom skapa betydande svårigheter för de berörda familjerna, bl.a. dubbelarbetande makar. Jag kan, som jag sade i mitt svar, i dag inte ge ett definitivt svar på den fråga som ställts till mig. Ärendet är ute på remiss. Remissvaren kommer inom kort. När vi tagit del av svaren är tidpunkten inne för regeringen att fatta sitt beslut i frågan. Jag räknar med att det skall kunna ske mycket snart efter det att remisstiden gått ut.
Herr talman! Jag får väl nöja mig med det svaret. Det är ju ganska positivt, eftersom vi tydligen kan förvänta oss att det definitiva beskedet kommer att lämnas redan i år. Byggnadsstyrelsen har ju fått i uppdrag att skaffa lokaler för bolagsbyrån. Det har man klarat genom att teckna ett tioårigt avtal med det kända hotellet Knaust i Sundsvall. Därför är det märkligt att decentraliseringsutredningen nu i allra sista minuten framlägger dessa förslag. Jag hade förväntat mig att det skulle ha skett på ett annat sätt och framför allt i ett tidigare skede. Jag tycker att handelsministern här avstått från att begagna ett ypperligt tillfälle att bringa större klarhet i frågan och därigenom skingra den ovisshet och oro som uppstått i samband med utredningens förslag.
Herr talman! Vad Bo Forslund begär av mig är att jag, sedan jag skickat ut ärendet på remiss och bett statliga myndigheter och organisationer att uttala sig, skall visa det föraktet för remissinstanserna att jag inte bryr mig om att lyssna på vad de har att säga innan jag fattar beslut. Så agerar inte den här regeringen, och jag hoppas att ingen annan regering heller har gjort det. Jag kan därför inte ge Bo Forslund något annat besked än det jag redan lämnat, nämligen att han får vänta på regeringens svar till dess att vi tagit del av remissinstansernas synpunkter.
Herr talman! Det här ärendet har varit aktuellt ända sedan 1973. Jag ställde min fråga till arbetsmarknadsministern på grund av ärendets regionalpolitiska betydelse. Jag hade därför också väntat mig att få ett besked om regeringens regionalpolitiska bedömning av frågan.
Herr talman!

Herr talman! Filip Fridolfsson har frågat mig om jag vill redogöra för min syn på det tilltagande alkoholmissbruket bland barn och ungdom. I frågan hänvisas till undersökningar som skulle visa att alkoholmissbruket bland barn och ungdom fortsätter att öka. Därmed skulle — enligt frågeställaren — de åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med alkoholmissbruket bland barn och ungdom inte ha givit det resultat som man hoppades på. En liknande fråga av Filip Fridolfsson besvarades av dåvarande socialministern den 4 april 1978. Frågeställaren hade då som bakgrund till sin fråga en SIFO-undersökning som talade om ökad alkoholkonsumtion bland 12-15 åringar. Den undersökning som jag antar att Filip Fridolfsson syftar på denna gång torde vara en som nyligen genomförts i Malmöhus län där det bland en större grupp värnpliktiga har kunnat konstateras en övergång till starkare drycker efter det att mellanölet har försvunnit. Uppgifter som tyder på ett tilltagande alkoholmissbruk bland barn och ungdom får inte nonchaleras. Men ännu finns det inte tillräckligt underlag för att bedöma alkoholmissbrukets omfattning och utveckling på senare tid. Frågor som väntar på sitt svar är t.ex. om nyrekryteringen av alkoholbrukare och missbrukare i de lägsta åldrarna har ökat eller minskat och om det skett förändringar i konsumtionsmönstret hos olika grupper. Innan jag uttalar mig närmare om utvecklingen av alkoholmissbruket bland barn och ungdom önskar jag därför ta del av undersökningsresultat som ger en mer fullständig och nyanserad bild av utvecklingen. En undersökning som bl.a. berör konsekvenserna av mellanölsförbudet kommer att redovisas av skolöverstyrelsen i början av år 1979. Alkoholmissbruk bland barn och ungdom är ett allvarligt problem. Jag kommer att noga följa de undersökningsresultat som fortlöpande presenteras. Vi måste alla arbeta för att orsakerna till alkoholproblem bland ungdomen undanröjs. Detta är en fråga på både kort och lång sikt. Här har arbetet på att ge full sysselsättning åt ungdomar och att skapa en harmonisk skolmiljö avgörande betydelse.

Herr talman! Jag tackar för svaret. På senare tid har det gjorts en del undersökningar om de ungas alkoholvanor. Dessa undersökningar visar att alkoholmissbruket har ökat bland barn och ungdom. Politiskt har vi som bekant försökt vidta åtgärder för att komma till rätta med missbruket. En riksdagsmajoritet fick igenom förslaget om mellanölsförbudet, och det var ärliga motiv som låg bakom det beslutet. Men om nu undersökningarna är riktiga så har inte någon förbättringavde Nr 44 ungas alkoholvanor inträffat. Tvärtom visar de att barn och ungdom dricker vin och starksprit i allt högre grad. Det är en allvarlig och oroande utveckling. Det är varningslampor som tänds och som självfallet vi politiker bör uppmärksamma. När vi vet att barnoch ungdomsfylleriet tilltar, när vi vet att bakom de våldsbrott som praktiskt taget dagligen förekommer här i Stockholm döljer sig unga berusade människor, då måste vi reagera. Gör vi det? Nej, inte tillräckligt. Jag har en känsla av att många i det här huset, inte minst de av oss som tillhör någon av nykterhetsgrupperna — det finns ju av någon besynnerlig anledning både nyktra socialdemokrater och nyktra borgare — i stället menar att man skall ligga lågt. Skall man agera skall det ske måttfullt så att det inte blåser upp någon debatt. Mellanölet är bortröstat — nu skall det vara tyst i båten, nu skall tiden läka alla sår. Man tisslar och tasslar. Man vågar inte diskutera alkoholpolitiska konsekvenser. I statsrådets svar ingår en passus om att statsrådet vill ha ytterligare undersökningsresultat innan han kan precisera sig. Där kanske jag kan få hänga på en fråga: När anser statsrådet tiden vara inne för att mera engagerat ta tag i detta problem? Det är ingen som kan förbjuda tillverkning och försäljning av alkoholhaltiga drycker. Det är en vara som vi kommer att få leva med. Många klarar inte bruket utan blir alkoholister. Familjer och enskilda drabbas hårt. Vi måste göra vad på oss ankommer för att inte minst barnen och ungdomarna skall leva helnyktra eller i varje fall undgå att bli missbrukare. Det är avsikten med min fråga. Det är klart att vi i detta hus inte kan göra undersökningar, men vi har folkrörelser, nykterhetsorganisationer, kyrka och samfund och idrottsrörelsen. ”Spola kröken”-kampanjen har sin betydelse. Men vad gör de politiska partierna? Jo, vi ger en del pengar till organisationernas verksamhet och vi stiftar lagar och vi inför förbud som vi tror är nödvändiga. Men är vi inne på rätt väg? Tycker statsrådet det, om barn och ungdom fortsätter med missbruket och nya årskullar ansluter sig till alkoholbruket?

Herr talman! Jag tror vi skall skilja på två frågor. Den ena frågan är om alkoholmissbruket bland barn och ungdom är ett allvarligt problem, och där har vi inga delade meningar. Det är ett allvarligt problem. När det gäller vikten av att vidta åtgärder för att minska det problemet finns det inga delade meningar. Där skall vi inte ligga lågt, som Filip Fridolfsson sade. Där pågår ständigt ett arbete för att tränga tillbaka alkoholskadorna, för att informera om alkoholens skadeverkningar osv. Den andra frågan är hur man skall bedöma effekten av beslutet om mellanölets avskaffande. På den punkten bör man, som Filip Fridolfsson sade, ligga lågt ända tills man vet vilken effekt det fått. Det finns ingen anledning att göra uttalanden om att mellanölsförbudet har haft den ena eller den andra effekten förrän vi har fakta som kan ligga till grund för ett besked, 21 och det har vi inte i dag. Hur engagerad man än är när det gäller att arbeta för att förhindra alkoholskadorna bör man inte göra uttalanden om verkligheten förrän man känner till denna verklighet. Huruvida borttagandet av mellanölet lett till en ökning eller en minskning av alkoholproblemen bland barn och ungdom vet vi inte. Den undersökning som jag tror att Filip Fridolfsson åberopar redovisar i första hand vissa fakta om vad de värnpliktiga ersatt sin mellanölskonsumtion med. Men den väsentliga frågan, om borttagandet av mellanölet har lett till en minskning av rekryteringen av alkoholkonsumenter bland de yngre ungdomarna, dvs. tonåringarna i 13-14-årsåldern, kan vi inte ge något svar på i dag. Om det blivit en minskning i det här avseendet — och det var väl detta man framför allt hoppades att mellanölsförbudet skulle medföra — vet vi alltså inte ännu. Undersökningar för att utröna detta pågår. Skolöverstyrelsen kommer att redovisa resultatet av sin undersökning i januari, och andra kommer att redovisa sina resultat ganska snart under nästa år. När vi fått resultatet av dessa undersökningar kan vi stå på fastare mark i den här frågan.
Herr talman! När det gäller verkningarna av mellanölsförbudet får vi se tiden an —det framhöll jag också tidigare. Och det kanske blir bättre framöver. Det är en sak som jag inte heller har förnekat. Men en sak har mellanölsförbudet åstadkommit, och det är att det omöjliggjort en vettig alkoholpolitisk debatt. I alla frågor som rör alkoholmissbruk och sådana saker fixeras debatten och diskussionen från början till slut till just mellanölet. Ärade politiker i det här huset är så till den grad fixerade vid mellanölsförbudet att det över huvud taget inte går att diskutera det utomordentligt allvarliga samhällsproblem som tar sig uttryck i att barn och ungdom dricker sig berusade och blir missbrukare av sprit och vin. Debatten har gått så snett att man nu tydligen anser att det inte är möjligt att berusa sig på något annat än mellanöl, och man glömmer att det finns andra och starkare saker. Självfallet finns det skäl till att folk flyr verkligheten genom att berusa sig. Man är olycklig, och man är otillfredsställd. Det är något som inte är bra. Man kanske saknar jobb, familj och vänner, eller man kanske mobbas, som det har sagts här. I tidningarna talas det om 15-åringar som fyllgubbar. Sådant måste politiker reagera inför och inte bara säga att vi skall avvakta och att vi skall se vilka konsekvenser det här beslutet fick. Tiden är snart inne att diskutera varför ungdomarna dricker och inte i första hand vad de dricker. Det är nämligen knäckfrågan nummer ett i det här sammanhanget.
Herr talman! Jag håller med Filip Fridolfsson om att vi bör föra en vettig alkoholpolitisk debatt och att mellanölsfrågan har fått en alltför stor plats i den debatten. Det man möjligen kan ställa sig litet undrande inför är Filip Fridolfssons egna insatser i det avseendet. Han har två gånger under detta år tagit upp den här frågan i frågedebatter här i kammaren och han har därvid Nr 44 försökt göra gällande att vi skulle kunna uttala oss om effekterna av mellanölsförbudet, trots att vi ännu inte har några kunskaper om dessa. Vi är som sagt överens om att vi behöver en alkoholpolitisk debatt som tar upp huvudfrågorna: dels vilka orsakerna är till ungdomens alkoholproblem, dels vad som skall göras åt dem. Men jag har inte kunnat notera att Filip Fridolfsson kommit med några direkta bidrag till en sådan debatt i dagens diskussion som ju är begränsad inom ramen för en frågedebatt.
Herr talman! Jag skulle kunna lämna bidrag till en sådan debatt som statsrådet efterlyser, men det är ju jag som har frågat statsrådet. Nu säger statsrådet att jag under loppet av ett år har ställt två frågor om barns och ungdoms spritmissbruk. Är det fel? Är det någonting som jag bör ställas vid skampålen för? Detta är ett samhällsproblem av stora mått. Jag tycker att socialministerns skrivna svar var bra, men nu börjar statsrådet att diskutera som vissa andra politiker: det här skall ni inte tala om, tiden är inte mogen för detta. Medan barnen och ungdomarna går ner sig i alkoholträsket skall vi inte ställa några frågor och framför allt inte ifrågasätta något beslut som har fattats här i riksdagen. Jag har inte sagt att beslutet var felaktigt, men jag har sagt att man måste undersöka om det verkligen var riktigt. Det tycker jag vi politiker skall kunna säga utan att bli misstänkta för att vara ute i några skumma avsikter. Jag antar att det var detta socialministern menade med talet om att jag ställt två frågor under loppet av ett år. Den här frågan borde vara på tapeten varje månad i riksdagen. Så allvarlig är den.
Herr talman! Självfallet skall Filip Fridolfsson ställa de frågor som han anser vara motiverade. Problemet med ungdomens alkoholmissbruk är en mycket viktig fråga som förtjänar att diskuteras ofta. Vad jag vänder mig emot är att Filip Fridolfsson först säger att debatten har gått snett, mellanölsfrågan har fått för stort utrymme, varefter han själv bidrar till att öka det utrymmet, innan vi har fakta. Själv drog Filip Fridolfsson olika slutsatser, trots att vi saknar fakta som kan utgöra underlag. Jag menar att det vore bättre, om vi på grundval av de fakta som vi nu hade tillsammans diskuterade vilka ökade insatser som kan göras för att bekämpa alkoholmissbruket. Välkommen med sådana synpunkter i stället!
Herr talman! Självfallet skall Filip Fridolfsson ställa de frågor som han anser vara motiverade! Jag trodde att även landets socialminister ansåg att den här frågan är motiverad.
Herr talman! Märta Fredrikson har — med anledning av ett oljeutsläpp utanför Bohusläns kust — frågat mig för det första vilka åtgärder jag avser vidta för att minska oljans möjlighet att nå land och för det andra om det har undersökts vilka följder oljeskador på exempelvis betesmarker kan få och hur skadeverkningar med hänsyn till detta skall regleras. Den 11 november kl. 18.00 upptäckte ett patrullerande kustbevakningsfartyg ett oljebälte ca 10 sjömil väster om fyren Pater Noster i Bohusläns skärgård. Det bedömdes vara risk för att oljan skulle driva in mot Bohuskusten. I gryningen den 12 november fanns därför sammanlagt sju fartyg ur kustbevakningen på plats för att bekämpa oljebältet. Oljan drev emellertid ut från kusten och befann sig f. ö. under upplösning i vattnet, varför bekämpningsåtgärder inte var meningsfulla. Vid mörkrets inbrott bedömdes hotet mot kusten vara över, och fartygen återgick därför till sina baser. Nästa dags morgon, den 13 november, sattes kustbevakningsflyg in. Någon olja kunde inte upptäckas. Inte heller hade någon ilandfluten olja inrapporterats. Under eftermiddagen följande dag, den 14 november, kom rapporter såväl från kustbevakningsfartyg som från Sotenäs, Tanums och Lysekils kommuner om att olja flutit i land på ett flertal platser. Sedan natten till den 14 november rådde full sydvästlig storm med vindstyrkor på tidvis över 30 m/ sek. Fyra fartyg sattes in för att spana av det aktuella området. Den olja som då upptäcktes på vattnet hade emellertid samlat sig i olika vikar och var på grund av den hårda pålandsvinden i förening med rådande sjöhävning oåtkomlig för bekämpningsåtgärder från sjösidan. Situationen var under de närmast följande dagarna i stort sett oförändrad med ihållande kraftiga vindar mellan sydväst och nordväst och mycket grov sjö. Fartygsspaning företogs dagligen utan att nya oljeförekomster kunde spåras. Inte heller vid någon av de talrika spaningsflygningarna — fram till den 26 november — upptäcktes någon olja till havs. Först den 20 november hade stormen bedarrat så mycket att arbetet med att ta upp olja som hade pressats in i vikarna kunde påbörjas. I arbetet har fram till den 26 november dagligen i medeltal sju fartyg ur kustbevakningen varit engagerade. Under mycket svåra arbetsförhållanden har sammanlagt ca 85 m? vatteninblandad olja tagits upp ur sjön, vartill kommer 30 å 40 m? olja som har tagits om hand av kommunerna. De miljöskador som har kunnat konstateras hittills har i första hand drabbat sjöfågel. Den olja som har kletat fast på klippor och stränder kommer till viss del att grovsaneras genom resp. kommuns försorg. I övrigt beräknas under vintern självsanering ske genom naturens egna krafter. För att om möjligt härleda källan till oljeutsläppet har sedvanlig oljeanalys gjorts vid tullverkets huvudlaboratorium i Stockholm. Analysen visar att oljan, som är råolja, har befunnit sig i vattnet under lång tid, sannolikt tre till fyra veckor. Om utsläppet härrör från tankfartyg eller från oljeborrverksamheten i Nordsjön har inte kunnat fastställas. Vad till sist gäller frågan om oljeskador på betesmarker finns det mig veterligen inte någon särskild undersökning som visar hur betesmarker påverkas av olja som har drivit in från havet. Först sedan det har visat sig att det har uppkommit någon skada av nämnvärd betydelse blir det aktuellt att ta ställning till frågan hur skadan skall regleras.

Herr talman! Jag vill tacka herr kommunministern för svaret på min fråga. Också detta är en allvarlig angelägenhet, och det borde nog egentligen oftare ställas frågor om oljeutsläppens skadeverkningar. Svaret för dock tanken till sårbehandling med sårpuder — under pulvret finns ändå såret kvar. Olja hade alltså upptäckts. Varför skulle man i detta fall låta den gå vidare? Det framhålls i svaret att man förlitar sig på naturens egna läkande krafter. Förr skadade människans aktiviteter jorden och naturen i mer ringa omfattning, och då kunde självläkning ske. De skadorna kan jämföras med skrubbsår som vi själva ådrar oss — de kan självläkas. I dag utsätter människans aktiviteter naturen inte bara för skrubbsår — de åstadkommer djupa hål, som inte självläker och som inte kan avhjälpas med puder. När det först gäller frågan om oljeskadorna på betesmarkerna vill jag fråga: Måste nämnvärd skada ha uppkommit för att något skall göras eller avser statsrådet att ta initiativ med anledning av den fråga som jag här har ställt? Jag har talat med kustbefolkningen, och den säger att den känner vanmakt inför det som har hänt. Oljeklumpar små som en lillfingernagel och stora bollar av olja och tång kastades rätt upp på land, oljeskadade fåglar kämpade för sitt liv och fisket i viken skadades för lång tid framåt. Man frågar: Vad gör man när man står där och ser detta hända? Man känner sig alldeles maktlös och kan bara konstatera att oljan kommer in. Och nu är den så spridd, i stor utsträckning i småklumpar, att det troligen ej går att sanera stränderna. Enligt underhandsinformation som jag fått, och som det också redogjorts för i svaret, observerades oljebältet under en rutinpatrullering av kustbevakningspersonal ungefär vid 18-tiden den 11 oktober. Sedan larm utfärdats ställde personalen omgående och lojalt upp och gick mot oljebältet. Det gällde ett tjockt lager olja med en storlek av 3 gånger 8 distansminuter, dvs. motsvarande 5-6 gånger 16-17 km. Det var då mörkt, och det har uppgivits att dimma rådde, och oljebekämpningsfartygen kunde inget göra. På söndagsmorgonen var flera av kustbevakningens oljebekämpningsfartyg på plats vid oljebältet. På lördagen hade det uppgivits vara fråga om tjock olja. På söndagen beskrevs oljan som en tunn oljefilm med små klumpar i långa stråk på havsytan. Vädret var relativt gynnsamt. Sedan det konstaterats att man inte förfogade över lämplig utrustning för att bekämpa oljespill i denna form återvände man efter några timmar till resp. stationsorter. Jag sade i min fråga att ett oljebälte är som en farsot på drift, och det är en ganska korrekt beskrivning. Det uppges att denna ”farsot” drev vidare med strömmen i två knops fart, dvs. ca 35 km på tio timmar. Ström och vindars lek låter trevligt, men med oljan blev det allvarligare. Varje dag kom nya rapporter om katastrofer som oljan vållade längs efter kusten, i vikar och fjordar, på berghällar och stränder. Oljebältet var känt tidigt, likaså att det var av stor omfattning. Det finns teknik för att ta hand om oljan, antingen den är av tjock konsistens eller drivande i små klumpar, liksom för att bekämpa den i mörker och dimma. Bekämpningsfartygens personal var redo. Hade den tillgång till de medel som den behövde för att kunna ta hand om oljan? Vilken vikt anser statsrådet det har att oljebekämpningen ges alla kända möjligheter för att bekämpa farsoten olja?

Herr talman! Den situation som Märta Fredrikson med sådant engagemang och så vältaligt har skildrat är kustbevakningens och bevakningspersonalens vardag när sådana här olyckor inträffar.

och när våghöjden inte är mer än två och en halv meter. Men när ogynnsamma väderleksförhållanden kommer samtidigt med oljemassor av denna omfattning, kan man inte göra annat än att spana och vara beredd att agera om och när oljan kommer in mot kusten och in i vikarna. Och inte ens där är det möjligt att göra någonting förrän naturens egna krafter är på återtåg. Det finns ingen anledning för mig att rikta någon anmärkning mot de åtgärder som har vidtagits. Det som står i mänsklig makt att göra har blivit gjort.

Herr talman! Jag riktar, herr statsråd, ej anmärkning mot bekämpningen och fartygen. Jag ifrågasätter endast om de har fått tillräckligt av känd teknik till sitt förfogande. Enligt information bl.a. från en Göteborgsjournalist som aktivt och sakligt har tagit tag i och informerat om de senaste veckornas oljeskador, observerades oljefältet utanför Hanholms fyr vid danska kusten några dagar innan det kom till Pater Nosterområdet. Man kan med visst skäl förmoda att personal där observerat oljan. Drivande olja i stora mängder medförande döda fåglar observerades följa i havsströmmen utanför norska kusten innan den kom in till Bohuskusten. En svensk fiskebåt kämpade i fyra timmar i oljebältet utanför danska kusten, men ingen trodde att bältet skulle gå in till land. Oljan anses ha drivit i tre fyra veckor. Det är ej ovanligt att båtar träffar på flytande olja i små eller stora mängder. Inte bara stora, av allmänheten tydligt observerade oljeutsläpp orsakar skador —- alla de små, ständiga utsläppen måste sammantaget orsaka stora skador. Den personal det är fråga om känner sitt ansvar, och det respekterar och beundrar jag den för. Men det var inte så svåra förhållanden när oljan observerades första gången. Därför är min fråga: Har man i tillräcklig omfattning tillgång till den materiel och den teknik som finns? En annan fråga: Fungerar den nordiska oljebevakningen, samarbetet och rapporteringen från de båtar som upptäcker olja tillfredsställande? Vi skall ju inte, vad jag kan förstå, låta olja driva. Vi måste rapportera och ta hand om den.
Herr talman! Frågan huruvida det fanns något samband mellan förekomsten av den olja som Märta Fredrikson talar om och som observerades av fiskefartyg ganska långt ut från kusten och den olja som sedan drabbade Bohuskusten har varit medtagen i de bedömningar som den ansvariga personilen och myndigheten har gjort. Sakkunniga människor har dock gjort bedömningen att det inte kan vara fråga om samma oljeförekomst. De uppgifter som jag har fått — och som jag litar på — innebär att den personal och den myndighet som har ansvaret för oljebekämpningen till sjöss förfogar över den teknik som i dag finns tillgänglig. Vad utrustningen beträffar är den under ständig uppbyggnad.

Herr talman! Får jag fråga: Anser statsrådet att den utrustning de har är till fyllest också för de bekämpningar som nu var aktuella? Den lösdrivande olja som nu smetar ner och skadar allt i sin väg samlas upp, och områdena saneras så långt det går. Jordens självläkande förmåga har jag redan varit inne på. Men jag anser att skadorna är både fysiska och psykiska och att allt inte går att återställa så som det var innan skadorna inträffade. Utsläppen anser jag vara missdåd. Den sanering som måste företas kostar mycket pengar. Hela det nuvarande förhållandet med oljeutsläpp anser jag vara helt orimligt. Det finns metoder att ge oljan igenkänningstecken. Jag skulle vilja fråga: Avser statsrådet att verka för att ansvaret och kostnaderna för oljeutsläpp skall vara så kännbara att ingen har råd att släppa ut olja, att olja skall märkas och att vi skall vägra att ta emot omärkt olja?
Herr talman! Jag anser det vara mycket väsentligt att fortsätta de försök som pågår med att träffa överenskommelser om märkning av olja liksom att efterse att sådan märkning har skett, så att man skall kunna spåra upphovet till förekomster av oljeutsläpp. Det arbetet måste stimuleras. Vad beträffar frågan huruvida utrustningen är tillräcklig för de åtgärder som behöver vidtas kan man naturligtvis alltid tycka att ingenting är tillräckligt, men att vi i regeringen är inställda på en ständig förstärkning av den utrustningen kan jag försäkra Märta Fredrikson.
Herr talman! Jag tackar också för det svaret. Jag tror att det är behövligt med en mycket stark och ständig utrustningsförstärkning. En annan fråga som också har samband med ilandflytandet är att naturreservaten ju inte är skyddade mot olja. Exempelvis har oljedränkt drivved och olja tillsammans med tång i stora sjok landat i en besvärlig klippterräng. Att platsen är ett naturreservat har naturligtvis inte hindrat oljans skadegörelse. Kommunen anser att förhållandena är sådana att den rimligaste och effektivaste möjligheten till sanering här är att det ilanddrivna eldas upp. Jag undrar: Anser kommunministern, i likhet med vad jag gör i den speciella situation som här föreligger, att kommunen skall få tillstånd att ute på naturreservatet i de klippor och skrevor och på de stränder där det har drivit in sådant samla in och elda upp detta?

Herr talman! Får jag be att kommunministern då vill överväga den frågan. Det är aktuellt att göra det. Jag är glad för de svar jag har fått. Jag önskar att vi med starkare krafttag än någonsin tar itu med dessa oljeutsläpp till havs vilka medför skador som är omöjliga att reparera. Det hjälper inte att oljan avlägsnas eller ”tar slut” genom att den går upp i luften eller ner i vattnet. Ändock måste den ge skador, inte bara i vattnet, inte bara på marken, inte bara på stränderna och inte bara för fritidsfolket, utan den medför också skador för fisket, för människorna över huvud taget och tydligen också för det som jag började min fråga med, nämligen för betesmarkerna.
Herr talman! Givetvis skall frågan övervägas, om den kommer under min bedömning. Vår huvudåtgärd är mekanisk upptagning och bekämpning, men det kan finnas lägen där andra åtgärder behöver vidtagas.

Herr talman! Hans Alsén har frågat mig om jag är beredd att ta erforderliga initiativ för att möjliggöra inrättandet av en permanent undersökningskommission för brandkatastrofer i publika lokaler. Inledningsvis vill jag erinra om att man alltsedan i början av 1920-talet vid varje brand genom utredning försöker fastställa orsaken till denna. Detta är en uppgift för vederbörande polismyndighet. Sådana utredningar har genomförts vid de båda tragiska brandolyckor som interpellanten omnämner — restaurangbränderna i Stockholm 1977 och i Borås i juni i år. Polisens resurser för sådana undersökningar har med åren utvecklats starkt i skilda hänseenden. Dessa undersökningar bör alltjämt ankomma på polismyndigheterna eftersom en inte obetydlig del av de bränder, för vilka man har kunnat fastställa brandorsaken, har visat sig vara resultat av brottslig verksamhet eller straffsanktionerade underlåtenheter av olika slag. Polisens brandorsaksundersökningar skapar dessutom ett material av största betydelse för det fortlöpande förebyggande brandskyddsarbetet. Brandskyddsfrågorna regleras väsentligen av byggnadslagstiftningen och brandlagstiftningen. Härtill kommer ett flertal specialförfattningar av vilka jag här endast erinrar om dem som gäller elektriska installationer samt brandfarliga och explosiva varor. Denna del av vår lagstiftning, som utgör grundvalen för det förebyggande brandskyddsarbetet, är på det hela taget tidsenlig och förnyas i takt med den allmänna och tekniska utvecklingen. Ett exempel härpå —- med nära anknytning till de sakförhållanden som aktualiseras i interpellationen — är det av brandriskutredningen i maj i år avlämnade betänkandet Brand inomhus . Den utredningen tillkallades för att utreda bl.a. vilka slag av brandfarligt material som ingår i byggnad och i dess fasta inredning och i den lösa egendom som vanligtvis finns i byggnader. Utredningsbetänkandet bekräftar den erfarenhet som har vunnits under senare år att moderna inredningsmaterial, där olika slag av plastmaterial dominerar, uppvisar hög förbränningshastighet och vid brand utvecklar för människan farliga gaser och rök i höga koncentrationer. Den ödesdigra händelseutvecklingen vid de båda bränder som interpellanten refererar till hade ett intimt samband med dessa båda förhållanden. Brandriskutredningen föreslår bl.a. viss komplettering av byggnadslagstiftningen samt föreskrifter om inredningsmaterial för lös inredning i bl.a. lokaler av det slag som interpellanten åsyftar. De problem som tas upp i interpellationen är mycket allvarliga och de måste ägnas stor uppmärksamhet. Som jag har sagt förut har de nära samband med de frågor som behandlas i brandriskutredningens betänkande. Efter samråd med bostadsministern — som har ansvaret i regeringen för handläggningen av detta betänkande — anser jag därför att frågan om inrättandet av en undersökningskommission lämpligen får behandlas i anslutning till att ställning tas till de förslag som har lagts fram av brandriskutredningen.

Herr talman! När jag tackar kommunministern för hans svar på min interpellation vill jag inledningsvis notera att statsrådet klart har angivit att de frågor som behandlas i interpellationen är allvarliga och att de måste ägnas stor uppmärksamhet. Jag måste ändå tillåta mig att säga att den konkret ställda frågan i interpellationens avslutning har fått ett något undanglidande svar. Jag skall be att få återkomma till det. Först några synpunkter på texten i övrigt i interpellationssvaret. Helt naturligt pekar kommunministern på det förhållandet att det är vederbörande polismyndighet som har till uppgift att göra utredningar vid inträffade brandolyckor. Jag är medveten om det, men jag har uppfattningen att det utredningsarbetet primärt är inriktat på att klarlägga huruvida det finns någon brottslig gärning förknippad med olyckan. Det är ju polisens primära uppgift i alla sammanhang, också i dessa. Men självfallet — det sägs också i interpellationssvaret — framkommer vid sådana utredningar ett viktigt material. I interpellationssvarets andra stycke sägs ju avslutningsvis: ”Polisens brandorsaksundersökningar skapar dessutom ett material av största betydelse för det fortlöpande förebyggande brandskyddsarbetet.” Jag troratt det i princip är riktigt. Men hur tas detta material till vara? Innan jag går in på det spörsmålet vill jag notera den hänvisning som kommunministern gör i sitt svar till brandriskutredningen, som avlämnat sitt betänkande kallat Brand inomhus . Jag har tagit del av denna utredning och funnit den intressant, men jag tycker att det kanske finns skäl att nämna vad denna utrednings primära uppgift egentligen var. Jag skall därför be att få citera från sammanfattningen i betänkandet, s. 9: ”I kapitel I beskrivs brandriskutredningens uppdrag, som består i att utreda omfattningen m.m. av brandfarligt material i byggnader och i deras fasta och lösa inredning. I anslutning härtill skall utredningen söka belysa vilka de ekonomiska konsekvenserna skulle bli om man gick över till att föreskriva mindre brandfarligt material i byggnader och i deras inredning. Tre problemområden har behandlats, nämligen beskrivning av brandrisker för olika material, produkter och konstruktioner, krav på brandskydd för olika användningsområden samt regelsystem m.m. med vars hjälp kraven på brandskydd kan hävdas. Arbetet har i första hand inriktats på de problem som hänger samman med byggnader för bostadsändamål.” Att utredningsuppdraget gällde detta framgår också av direktiven. Sett från utgångspunkterna för interpellationen är det alltså ett relativt begränsat uppdrag som brandriskutredningen haft, men självfallet har utredningen — det sägs också i interpellationssvaret — kommit in på en del av de spörsmål som min interpellation direkt berör. På s. 37 i betänkandet under rubriken Allmänt om data kommer man in på den fråga som jag har berört i min interpellation: Hur tar man till vara de data som skapas i olika utrednings arbeten, av polisen osv.? Jag citerar följande: ”Statistiska uppgifter över inträffade brandolyckor kan ge en viktig kunskap som kan läggas till grund för åtgärder för att förebygga nya olyckor. Flera olika typer av information kan komma till användning, varför skilda slags insamlingsoch analysmetoder måste utnyttjas. Uppgifter om antalet inträffade olyckor och om personoch egendomsskador insamlade över tiden kan göra det möjligt att tidigt upptäcka förändringar i riskmönstret samt att observera effekten av genomförda förebyggande åtgärder. Periodiskt återkommande eller punktvisa undersökningar kan systematiskt komplettera denna grundare information med mer ingående data om t ex olyckornas uppkomst, de material och produkter som varit inblandade i brandförloppet samt om de skador som uppstått till följd av bränder.” Detta bekräftar mycket av det som kommunministern har sagt. Men läser man fortsättningen — det är väldigt viktigt att man gör det — får man kanske en annan bild, och den är betydligt allvarligare. Fortsättningen lyder: ”Någon samlad bild över brandskadeutvecklingen i Sverige finns inte. De kunskaper som står till buds är fragmentariska och ofta svårtolkade. Inte desto mindre pågår det på flera håll försök med att ta fram material som på längre sikt kan utvecklas till en brandskadestatistik som fyller rimliga krav på fullständighet och tillförlitlighet. För att detta skall kunna ske krävs samarbete mellan olika berörda organ samt tillräckliga resurser för att åstadkomma nödvändig utbyggnad och förbättring av den befintliga statistiken.” Jag tycker nog, herr kommunminister, att det här är ganska nedslående besked. Situationen är alltså mycket bekymmersam. Det material som finns genom polisens undersökningar är, vilket framgår av resonemanget i utredningen, mycket litet systematiserat och mycket begränsat tillvarataget. Det tycker jag av olika skäl är allvarligt. Innan jag går in på vissa slutsatser i mitt resonemang vill jag citera ur en liten tidskrift som utges av Helsingborgs brandförsvar. I den har vice brandcehefen vid Helsingborgs brandkår — Claes Thorell — haft en hel del att säga om restaurangbranden i Borås i år, som jag hänvisar till i min interpellation. Claes Thorell har gjort mycket noggranna studier av det som skedde i samband med branden, brandförloppet, människornas reaktion osv. Han är mycket sakkunnig på området — det är helt klart. Han säger så här i sin artikel i tidskriften: ”Vi kan alltså konstatera att vi har drabbats av bränder i publika lokaler i modern tid trots hårda brandskyddsföreskrifter, och det är tyvärr så att de här bränderna kommer att fortsätta. Det finns många etablissemang runt om i vårt land som är utförda på ungefär motsvarande sätt som den drabbade hotell-restaurangen i Borås.

Och det är, herr kommunminister, just i avsikt att bidra med förslag om sådana här direkt förebyggande åtgärder som Hotelloch restauranganställdas förbund i ett brev till statsrådet har föreslagit inrättandet av en permanent undersökningskommission för brandkatastrofer i publika lokaler. Jag tror — och det har jag också framhållit i interpellationen — att det är ett mycket intressant och välgrundat förslag. Jag kommer nu till motivet för att jag tycker att det svar som statsrådet ger på den konkreta frågan är ganska undanglidande. Statsrådet anser att ”frågan om inrättandet av en undersökningskommission lämpligen får behandlas i anslutning till att ställning tas till de förslag som har lagts fram av brandriskutredningen”. Det hade varit ganska skönt om statsrådet sagt att han tyckte att det här var ett bra förslag eller ett mindre bra förslag. Men jag skall vidarebefordra det, om jag tycker att det är ett bra förslag, och föreslå att man verkligen beaktar detta — och inte en smula sangviniskt säger att förslaget ”lämpligen får behandlas”. Jag vet inte vad jag skall dra för slutsats av den formuleringen. Menar statsrådet att det är angeläget att förslaget blir behandlat eller spelar det ingen roll? Det vore värdefullt att få ett besked på den punkten. Jag är helt klar över att kommunministern, säkert precis som alla andra människor i det här landet, på allt sätt vill medverka till att vi så långt som möjligt slipper sådana här katastrofer.

Jag vore tacksam om kommunministern ville lämna litet klarare besked: Är förslaget bra? Är kommunministern beredd att ta initiativ för att de som skall gripa sig an med och dra slutsatser av utredningen Brand inomhus och de remissyttranden som inkommer i det sammanhanget också får ta del av tankarna om en permanent undersökningskommission?

Herr talman! Jag har mycket uppmärksamt studerat den skrivelse från Hotelloch restauranganställdas förbund som har ställts till kommundepartementet och som f. n. är utsänd på remiss. Jag är medveten om att hänvisningar till utredningar kan tolkas på det sättet att man vill skjuta en fråga, antingen framför sig eller också, för tillfället i varje fall, åt sidan. Den anklagelsen kan kanske vara berättigad, framför allt om det gäller en pågående utredning, vars slut svårligen kan skönjas. Här gäller det dock en utredning som är avlämnad och som är ute på remissbehandling, liksom skrivelsen från det förbund som konkret har aktualiserat det problem som Hans Alsén tagit upp i sin interpellation. Det finns inte någon önskan om tidsutdräkt bakom hänvisningen till att vi kommer att få en diskussion kring denna utredning. Jag har sagt att frågan om en permanent undersökningskommission lämpligen får behandlas i samband med denna utredning.

Nu finns mycket långt gående förslag genom styrelsen för teknisk utveckling om en mera systematisk insamling av brandstatistik och en bearbetning av brandutredningarna. Det har kommit så långt att det kan tänkas att det kommer på bordet före brandutredningsremissen. Då finns det ett mycket rikt material från dessa båda håll att ta ställning till. Låt mig sluta med att säga att min attityd till denna fråga är — det kan jag försäkra Hans Alsén — öppen och positiv.
Herr talman! Jag skall försöka mig på en tolkning av vad kommunministern nu sade, knutet till konkreta frågor, dels den jag har ställt i interpellationen, dels den jag kompletterade med i mitt inlägg. Innan jag gör det vill jag tacka kommunministern för att han bekräftade vad jag förstod var en realitet, nämligen att den skrivelse som fackförbundet avlämnat är under seriös behandling och alltså blir föremål för prövning.

Jag är väl inte alltför djärv om jag tolkar kommunministern så.

Herr talman! Bo Lundgren har frågat mig när regeringen avser att fatta beslut i fråga om anordnandet av särskild samordnad gymnasieskola i Simrishamn. Simrishamns kommuns ansökan om att få anordna SSG har av regeringen remitterats till skolöverstyrelsen. SÖ har i sin tur anmodat länsskolnämnderna i Kristianstads och Malmöhus län att efter hörande av berörda kommuner inkomma till SÖ med yttranden. Till SÖ har således kommit yttranden dels från de två länsskolnämnderna, dels från Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommuner. Vidare har yttranden inkommit från länsstyrelserna i Kristianstads och Malmöhus län samt från Kristianstads län från landstingskommunens utbildningsnämnd. En omfattande remissbehandling har därmed skett. Det är en nödvändig förutsättning för att frågan skall få den allsidiga belysning som riksdagen angett. Enligt vad jag har nämnt planerar SÖ att inom kort inkomma till regeringen med sitt yttrande i ärendet. Regeringen kommer därefter så snart som möjligt att fatta beslut i frågan. Jag vill i detta sammanhang även erinra om att SÖ har i uppdrag att senast den 1 april 1979 till regeringen redovisa en utvärdering av den hittills bedrivna SSG-verksamheten.

Herr talman! Jag menar vad jag säger, när jag anför att vi så snart som möjligt skall ta ställning sedan vi fått SÖ:s yttrande. Frågeställaren Bo Lundgren citerade ur utbildningsutskottets betänkande från i våras. Meningen före — också den är ju tillgänglig för Bo Lundgren — lyder: ”Konsekvenserna på både kort och lång sikt av ett inrättande av särskild samordnad gymnasieskola i Simrishamn för Ystads gymnasieregion måste bedömas av SÖ och ytterst av regeringen mot bakgrund av alla relevanta omständigheter.” Det är i och för sig en viktig och kanske svår avvägning. Men den kommer alltså att göras av SÖ. Vi skall därefter ta ställning så snart som någonsin är möjligt.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

Herr talman! Lennart Andersson har i en interpellation om hemspråksundervisningen riktat följande frågor till mig: 1. Anser regeringen att reformen har fått det genomslag som kunde förväntas under det första året? 2. I hur många fall har kommuner befriats från skyldigheten att anordna hemspråksundervisning och vad har varit skälen till detta? 3. Hur stor andel av invandrarbarnen med behov av hemspråksundervisning/träning berörs av befrielsen från skyldigheten att anordna sådan verksamhet? Enligt min uppfattning har de resultat som uppnåtts under det första året efter hemspråksreformen motsvarat de förväntningar som är realistiska att ställa under ett uppbyggnadsskede. Omfattningen av hemspråksträningen inom förskolan har t.ex. fördubblats från januari till december 1977, en ökning från 2 000 till 4 000 barn. I grundskolan har antalet lärarveckotimmar i hemspråksundervisningen inkl. studiehandledning på hemspråk och socialt kontaktarbete ökat från januari 1977 till mars 1978 med ca 3096 eller från ca 37500 till ca 48 500 lärarveckotimmar. Det totala antalet invandrarelever i grundskolan var vårterminen 1978 ca 90 000. Av dessa deltog ca 36 000 i hemspråksundervisningen. Det är svårt att i dag ange när antalet deltagare i hemspråksundervisningen kommer att nå sitt maximum. Man kan dock förvänta sig en ökning under ett antal år framöver. Denna utveckling innebär att vi under den närmaste planeringsperioden kan emotse betydande svårigheter att genom reguljär hemspråkslärarutbildning och fortbildning täcka behovet av hemspråkslärare. Mot denna bakgrund bör frågan om temporära lösningar av annat slag undersökas. Regeringen har därför uppdragit åt skolöverstyrelsen att i samråd med vissa andra myndigheter och organisationer undersöka behovet av och förutsättningarna för en tillfällig rekrytering av hemspråkslärare från vissa av de länder från vilka Sverige mottar invandrare. Vad gäller frågorna om i hur många fall kommuner har befriats från sina stor del av invandrarbarnen detta berör, har jag erfarit att endast sex Torsdagen den kommuner under hösten 1978 ansökt om och också fått befrielse från 30 november 1978 skyldighet att anordna hemspråksundervisning. Befrielsen har i regel gällt enstaka elever som tillhör sådana udda språkgrupper, för vilka det har varit svårt att skaffa lärare. Totalt har befrielsen avsett ca 45 elever som representerar tio olika hemspråk. Av statistik från mars 1978 framgår att det då var 3 999 elever som önskade få hemspråksundervisning men inte kunde få det. Det innebär en minskning från föregående år då totalt 4 709 elever uppgavs önska men inte kunde få hemspråksundervisning. Samtidigt visar antalet invandrarelever en stor total ökning. Av vad jag nu sagt kan man dra den slutsatsen att kommunerna i starkt ökande omfattning har kunnat ordna önskad undervisning av invandrarelever. Förutom de åtgärder som kan bli aktuella i regeringens förslag i 1979 års budgetproposition och vilka jag inte nu kan redovisa, pågår f. n. på initiativ av utbildningsdepartementet ett arbete inom skolöverstyrelsen med ett mera långsiktigt program, som skall belysa invandringens konsekvenser för utbildningsväsendet. Programmet avser att ge en samlad syn på invandrarfrågorna och därmed bättre beredskap och planeringsunderlag både på kort och på lång sikt. Skolöverstyrelsen beräknar att lägga fram sitt förslag till handlingsprogram under 1979. Vidare kan nämnas att ett fortlöpande samråd rörande erfarenheterna av hemspråksreformen äger rum mellan berörda svenska myndigheter och deras motsvarigheter i de länder varifrån invandring av någon omfattning sker. De synpunkter som kommer fram vid dessa samråd ligger givetvis även till grund för skolöverstyrelsens fortsatta planering.